Fru talman! Med anledning av vad Hans Petersson i Hallstahammar sade vill jag bara helt kort klargöra att de borgerliga partierna redan har framställt förslag om misstroendeförklaring mot utrikesminister Bodström. Beskedet att kommunisterna inte kommer att rösta för detta förslag är lika väntat som belysande.
Fru talman! Jag trodde att någon från moderata samlingspartiet skulle bemöta angreppen mot partiets ekonomiska politik. Men tydligen är moderata samlingspartiets ställning alltför svag för att man skulle våga gå in i en sådan debatt. Om jag missade att förslag om misstroendevotum redan har väckts, ändrar det inte på något sätt vårt ställningstagande.

Fru talman! För en stund sedan yrkade den borgerliga oppositionen att riksdagen skulle besluta om misstroendeförklaring mot utrikesministern, därför att denne antas ha en annan uppfattning i en utrikespolitisk fråga än regeringen i övrigt. I de borgerliga partiledarnas anföranden förekom även mitt namn. Ulf Adelsohn förklarade att jag är helt isolerad i regeringen. Bengt Westerberg sade att jag var överkörd av regeringen i övrigt. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att dessa båda herrar anser att jag inte står bakom regeringens ekonomiska politik. Som både Ulf Adelsohn och Bengt Westerberg påpekade har jag givit en hel intervju i en bok. Enligt Ulf Adelsohn och Bengt Westerberg visar denna bok hur isolerad och överkörd jag har blivit. Jag skulle således ha en annan uppfattning än regeringen i övrigt i en rad grundläggande ekonomiska frågor. Jag måste, fru talman, fråga de borgerliga partierna: Varför föreslås inte misstroendeförklaring även mot mig? Jag borde vara minst lika meriterad för detta öde som utrikesministern. Jag antar att svaret blir att man inte avser att väcka misstroendeförklaring mot mig. Det avslöjar vad hela spelet går ut på. Fru talman! Den kampanj som de borgerliga partierna har fört mot regeringens ekonomiska politik för ett ganska tynande liv just nu. Ute i vårt samhälle bland medborgarna råder en ny optimism, framtidstro och vilja att samarbeta för en bättre ekonomisk framtid. Människorna ser med egna ögon att det har vänt för Sverige, att produktionen och investeringarna ökar, att jobben blir flera medan underskotten och arbetslösheten minskar. Antingen man kommer från löntagarnas eller företagarnas led råder enighet om att den ekonomiska politiken har varit framgångsrik. Man satsar på mer samarbete. Man visar en växande vilja att börja bygga för framtiden. Man tror helt enkelt på Sverige igen. Ute i världen ser man på Sverige med ett nyväckt intresse. Vi är inte längre, som vi var under den borgerliga regeringsepoken, kända som ett land med rekordstora underskott och ständiga industrikriser. Vi betraktas tvärtom med gryende respekt för att snabbt och resolut ha tagit itu med våra underskott och för att ha en industri som rest sig ur kriserna till en ny expansion. Det betyder ingalunda att man ser Sverige som en problemfri idyll, men man har alldeles klart uppfattat att Sveriges ekonomi i de flesta hänseenden utvecklas mycket gynnsamt. I själva verket tillhör Sverige en mycket exklusiv grupp av länder som har visat förmåga till både ekonomisk tillväxt och ökad stabilitet, samtidigt som arbetslösheten sjunker till låga nivåer. Av det här ser de borgerliga partierna nästan ingenting. De försöker dränka alla de vittnesmål som nu finns i ett samfällt rop om skrytvalser, bokföringstrick, fiffel och båg. I varje fall av herrar Tobisson, Adelsohn och Fälldin har jag anklagats för att vara en lögnare och bedragare som försöker vilseleda både riksdagen och svenska folket. Jag tror, fru talman, att borgerligheten med den här aggressiva retoriken har gillrat en fälla i första hand åt sig själv. I ett ekonomiskt läge som beskrivs som så uselt och med en ekonomisk politik som utmålas som i stort sett en enda stor bluff borde det vara självklart att den politiska opposition som är beredd att överta regeringsansvaret för det första rensar bort alla bokföringstricks, allt fiffel och båg ur budgeten, för det andra redovisar ett samlat alternativ för regeringspolitiken som verkligen avvärjer alla de gräsligheter man tycker finns i vårt samhälle. Men något sådant gör inte oppositionen. Den budget man har beskrivit som ett falsarium godtar man i alla dess väsentliga delar. Man gör inget som helst försök att göra den hederliga budgetredovisning som man påstår saknas. Alla de s.k. bokföringstricken finns således kvar i de borgerliga budgetmotionerna. Därmed borde det vara slut på den kampanjen. Förgäves spanar man också efter det alternativ till den socialdemokratiska politiken som skulle vända ekonomin från den katastrofkurs som spökar i deras kampanj. I stället har varje parti velat torgföra sina symbolfrågor och favoritteser, som de har gödslat med gåvor och håvor till de väljargrupper de slåss om. Resultatet har blivit en härva av överbud och motbud, vars sammansmältning till ett regeringsprogram nog skulle kräva den längsta långbänken i vår politiska historia. Hur man än bollar med de olika bitarna i de borgerliga motionerna är tre slutsatser ofrånkomliga: Alla de tre partierna står för en politik som leder till att det statliga budgetunderskottet börjar öka igen. Alla tre partierna står för en politik som kommer att skapa större arbetslöshet. Alla tre partierna står för en politik som skulle omintetgöra alla ansträngningar att med bevarad fred på arbetsmarknaden minska inflationen. Jag skall försöka förklara hur jag har nått de slutsatserna. De borgerliga partierna lovar stora sänkningar av inkomst-, fastighets-, förmögenhetsoch företagsbeskattningen. Moderaterna är värst med sammanlagt 23 miljarder, sedan kommer centern med 15 miljarder, medan folkpartiet inte orkat med mer än drygt 3 miljarder i skattesänkning. Men inget av partierna klarar av bestående besparingar som kompenserar budgeten för de här inkomstförlusterna. Alla tre budgetalternativen leder därför till en ny uppgång av budgetunderskottet redan fr.o.m. 1986. De borgerliga partierna hävdar att deras politik tvärtom leder till en bestående förbättring av budgetsaldot på 10 miljarder. Det är inte sant ens om man räknar med de engångsinkomster som staten högst eventuellt skulle få genom att sälja ut sin skog och sina företag. I själva verket måste de borgerliga partierna, om de både skall sänka skatterna och minska budgetunderskottet enligt de nu avgivna beskeden, genomföra utgiftsnedskärningar med belopp som ter sig helt orealistiska — moderaterna med ytterligare 25 miljarder, centern och folkpartiet med 15 miljarder utöver det man nu föreslår. Fru talman! Det här liknar nästan på pricken den borgerliga politiken i opposition före 1976. Också då var man ytterligt frikostig med skattesänkningslöften som saknade täckning i den ekonomiska verkligheten, och så gick det som det gick mot statsfinansiell katastrof. Precis som då har man den här gången gillrat en fälla inte bara åt sig själv utan åt hela svenska folket. En ny period av stigande budgetunderskott är redan i sig ett hot mot sysselsättningen. Men dessutom inriktar man sina nedskärningar så att de direkt kommer att skapa arbetslöshet. Man eftersträvar en kraftig nedskärning av den kommunala verksamheten. Moderaterna pekar direkt ut de områden där verksamheten skall minskas: sjukvården, särskolorna, färdtjänsten och vårdhemsverksamheten. Därutöver skall arbetslösheten ökas genom en nedskärning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Centerpartiet går här längst genom att föreslå en nedskärning av anslagen till AMS med 2,5 miljarder. Här måste jag fråga Olof Johansson: Vad händer i skogslänen om beredskapsarbetena försvinner, för det gör de med er uppläggning? Vad händer med de arbetshandikappade av olika slag som nu jobbar i Samhällsföretag, om var tionde av dem skall sparkas ut? Vart skall de ta vägen, annat än till ny arbetslöshet eller förtidspension? Den här ofrånkomliga uppgången av arbetslösheten kommer naturligtvis att i sin tur leda till ökade statsutgifter. Men då skall man spara genom att sänka ersättningen till de arbetslösa. Det stora slagnumret i oppositionens klagovisa är att inflationen inte gått ned så snabbt och så kraftigt som vore önskvärt med hänsyn till den internationella prisutvecklingen. Fakta är följande: 1981 hade vi en inflation på 14 96. 1982 var den nere i 12 90, 1983 i 9,5 90 och i fjol i 8 2. Men, som regeringen upprepade gånger har framhållit, detta är inte tillräckligt. Därför har vi sedan våren 1984 varit sysselsatta med att ta det avgörande steget 1985 i kampen mot inflationen. Vi har kommit en bra bit på väg. För att vi skall nå vårt mål krävs nu att lönekostnadsökningen hålls inom ramen 5 90. Samtliga parter på arbetsmarknaden har förklarat sig beredda att hålla sina avtal inom den ramen. Just den här veckan pågår de avslutande förhandlingarna, som skulle kunna leda fram till det resultat som vi har åsyftat. Jag är mer än någonting annat övertygad om att alla de här ansträngningarna skulle visa sig vara förgäves, om den ekonomiska politik genomförs som den borgerliga oppositionen förordar. Den enighet som vi har uppnått om prisoch kostnadsutvecklingen skulle brytas och avtalsmarknaden på nytt råka in i kaos och svåra motsättningar. Jag tror mig nämligen veta tillräckligt mycket om människors känsla för en rättvis och anständig behandling för att kunna säga att en fördelningspolitik av det slag som finns i de borgerliga motionerna inte kan förenas med låga lönehöjningar och fredliga förhållanden på arbetsmarknaden.

Och den enda väg dessa har att reagera under en borgerlig regim är att söka sin rätt genom att som löntagare försöka erövra en större del av det gemensamma produktionsresultat som de borgerliga vill fördela på ett högst orättfärdigt sätt. Att jag har den här uppfattningen står inte i strid med att jag och det socialdemokratiska partiet anser reformer av vårt skattesystem inkl. sänkta marginalskatter vara önskvärda. Jag skall återkomma till det när tiden medger. Såvida en ny borgerlig regering, oavsett den består av ett, två, tre eller fyra partier — vilket vet vi inte — skulle följa den ekonomiska politik som framgår av de borgerliga partiernas motioner, är det min övertygelse att man äntrar samma vingliga farkost som förde dem och Sverige i olycka mellan 1976 och 1982. Allt torde upprepas: underskott, arbetslöshet och inflation blir vad de skulle lämna efter sig. Oppositionen har i dag krävt att få besked om den ekonomiska politik som regeringen vill föra på längre sikt. Man frågar bl.a. vilken skattepolitik socialdemokratin vill föra. Alla måste vara oroliga, menar man, för alla de nya skattehöjningar som socialdemokraterna vill genomföra. Den oron skall då bygga på att vi under denna period våldsamt skulle ha höjt skatterna för svenska folket. För det första: Det totala skattetrycket, dvs. skatters och avgifters andel av bruttonationalprodukten, är lika stort eller t.o.m. lägre i år än det var 1982. För det andra: Hushållens skatteandel har stigit med ungefär 2,5 26. Men det är inte detsamma som att deras disponibla inkomst, dvs. deras realinkomst efter skatt, skulle ha minskat. Det är intressant att göra en jämförelse med vad som skedde under de sex borgerliga åren. Då sjönk hushållens disponibla realinkomster med ungefär 5 Jo. Ännu värre gick det naturligtvis för en genomsnittlig LO-medlem, som förlorade 12 90 i köpkraft efter skatt. Detta fortsatte 1983. Då minskade realinkomsten för hushållen också med 1,8 96 — samma takt som under de borgerliga åren. Men 1984 och 1985 blir det en sammanlagd uppgång av realinkomsten efter skatt för hushållen med 2,5 I. Slutligen, fru talman, några ord om inkomstskatterna och marginalskattereformen. Här säger Bengt Westerberg att jag beträffande marginalskattereformen har fått ge vika för Olof Palme och andra bakåtsträvare. Sanningen är att under denna period har vi genomfört den mest påtagliga sänkningen av inkomstskatten och av marginalskatterna som någonsin har genomförts i Sverige. Det var den skattereform som folkpartiet och centerpartiet sedan hoppade av. Jag skall ta några siffror. Mellan 1976 och 1982 ökade skattesatsen för en person med 90 000 kr. i inkomst med 2 96. Den har hållits oförändrad 1982-1985. För den som tjänar 130 000 kr. höjdes skattesatsen med nära 2 20 under den borgerliga perioden, och den har sänkts med 3 26 under den socialdemokratiska perioden. Det här har varit en politik som vi har kunnat genomföra därför att vi samtidigt har bedrivit en fördelningspolitik i andra avseenden som har skapat utrymme för en marginalskattereform. Något sådant skulle vara omöjligt med den uppläggning av den ekonomiska politiken och skattepolitiken som borgerligheten nu företräder.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt frågade varför de borgerliga partierna inte har väckt förslag om misstroendeförklaring mot honom. Svaret är att vi aldrig har väntat oss att vi och finansministern skulle företräda samma ekonomiska politik. Men i utrikesministerns fall har vi funnit att han har avvikit från den ståndpunkt som sedan länge varit gemensam för de demokratiska partierna i Sveriges riksdag — något som har varit mycket betydelsefullt för trovärdigheten i Sveriges neutralitetspolitik. Liksom tidigare statsministern fortsatte finansministern sin skönmålning från budgetpropositionen av Sveriges ekonomiska situation. Redan de första prognoser som hunnit prövas mot verkligheten har nu slagit fel. Prisstegringen förra året blev inte drygt 7,5 96, som var finansministerns bedömning den 10 januari, sedan 4-procentsmålet för länge sedan spruckit med en tom knall. Den blev 8,2 4. Under det sista kvartalet i fjol hade vi den högsta inflationen av alla jämförbara industriländer. Regeringen hoppades säkert att kunna sänka räntan — om inte annat så för att lättare kunna fördröja avslöjandet att 3-procentsmålet för 1985 vad beträffar inflationen inte kommer att hålla. Regeringen har i stället tvingats höja den korta räntan, för att stoppa ett hotfullt valutautflöde och för att bromsa kronans försvagning. Den statliga utlandsskulden ökade i januari med 7 miljarder kronor, med nästan 1 000 kr. per svensk, trots att finansministern och statsministern redan hunnit blåsa faran över vad beträffar utlandsupplåningen. Vi kan inte nog förundra oss över att man från regeringens sida inte är beredd att medge och diskutera som ett problem att statsskulden, sedan socialdemokraterna återkom i regeringsställning, har vuxit från 330 miljarder kronor till att i förra veckan vara 564 miljarder kronor. Det är en takt av 100 miljarder om året. Det kommer att betyda att statsskulden hinner fördubblas före nästa val — på denna enda mandatperiod. Utlandsskulden ökar t.o.m. i snabbare takt. Översätter vi det här till vad det betyder för vanliga människor, innebär det att en fyrapersoners familj i dag har en andel i statsskulden på mer än en kvarts miljon. Den stiger till 300 000 kr. innan året är slut. Räntorna på statsskulden kostar en sådan familj 35 000 kr. om året. Ser inte finansministern detta som ett stort problem som han är beredd att ta itu med inför framtiden?

Fru talman! Innan jag svarar på Kjell-Olof Feldts fråga skulle jag själv vilja ställa en fråga till Kjell-Olof Feldt, eftersom det inte blev några svar tidigare under partiledardebatten. Vad tänker socialdemokraterna göra, om ni sitter kvar vid makten? Det gäller för det första skattehöjningar. Ni har ju ett rekord så här långt under den innevarande perioden med 74 stycken. Det är väl svårslaget. För det andra gäller det vad ni tänker spara på. Ni har ju antytt att det skulle komma att behövas. Det kan vara bra att vi också får en precisering på den punkten. När det gäller neddragningen med 2,5 miljarder kronor i arbetsmarknadspolitiska medel är detta helt enkelt ett fullföljande av inställningen att arbetslinjen måste bli mer offensiv. Jag kan ha förståelse för att Kjell-Olof Feldt inte har läst alla våra motioner. Jag skall redovisa några av punkterna när det gäller hur vi använder de här pengarna i stället. Det är fråga om att sänka arbetsgivaravgiften med 5 90 för egenföretagare och för de 15 först anställda i varje företag. Det är fråga om fribelopp för egenavgifter. Det är fråga om att bevara jobb i jordoch skogsbruk. Det är fråga om att använda inhemska produktionsresurser för bränsle och drivmedel. Det är fråga om att regionalpolitiken skall få en starkare inriktning mot de mest eftersatta områdena i Norrlands inland, som Kjell-Olof Feldt ömmade för. Det är fråga om 350 milj.kr. som vi har avsatt inför den kommande regionalpolitiska propositionen. Glesbygdsstödet skall utvecklas i alla delar av landet. Det är fråga om 225 milj.kr., som ingår i de regionalpolitiska medlen. Det är fråga om att ge möjlighet att skattefritt spara till det egna kapitalet för nystartande av företag, privata investeringskonton och liknande. Bättre förutsättningar skall ges för nya företagsformer. Ungdomens introduktion på den ordinarie arbetsmarknaden skall underlättas genom anpassad gymnasieskola, genom lärlingsutbildning och genom inriktning av ungdomslagsarbetena mot den privata sektorn. Det gäller också småföretagens utveckling. 100 milj.kr. skall ges till utvecklingsfonderna och till STU. Rekryteringsstödet till näringslivet skall förstärkas när det gäller att anställa långtidsarbetslösa, och möjligheterna att inom det privata näringslivet anställa handikappade skall utökas genom höjda lönebidrag. Det är helt enkelt fråga om en omfördelning ifrån de passiva AMS-medlen till aktiv användning för att skapa permanenta jobb ute i näringslivet. Det är detta som vi använder pengarna till. Dessutom skulle jag vilja hänvisa till en partimotion som handlar om förnyelse av våra vattenoch avloppsnät, som ju behöver en ordentlig upprustning i olika delar av landet. Någonting mera som skulle skapa jobb i olika delar av landet — till skillnad från t.ex. en ny Öresundsbro, som diskuteras — är svårt att hitta. Dessutom finns det omätliga behov på det området. Till sist: Jag har förståelse för att Kjell-Olof Feldt har litet svårt att skilja på finanspolitik å ena sidan och utrikesoch försvarspolitik å den andra.

Fru talman! Jag håller i min hand den bok som redan tidigare har berörts här i debatten och som heter Samtal med Feldt. Den är tryckt år 1984, och enligt förordet redovisas där ett två dagar långt samtal med Berndt Ahlqvist och Lars Engqvist. Jag utgår från att det är omdömesgilla journalister och att det inte finns någon anledning att dementera vad som står i den här boken. Jag skall citera ett par meningar som har givit upphov till en hel del av debatten tidigare i dag. Det är Kjell-Olof Feldt som talar: ”Progressiviteten i det svenska skattesystemet har blivit orimlig och jag vill påstå, att vi här har att göra med ett av de absolut största ekonomiskt/politiska problemen av i dag. Den reform, som vi genomförde tillsammans med mittenpartierna och som vi sedan av olika skäl tvingades justera — dock utan att grunddragen gick förlorade — räcker inte. Det måste bli en fortsättning. Progressiviteten måste ner ytterligare — annars kommer vi aldrig att lyckas få till stånd en harmonisk inkomstoch lönebildning i det här landet.” Har finansministern samma uppfattning i dag? Och kan vi också räkna med att regeringen har samma uppfattning i dag? Om det är så, frågar man sig: Varför kommer inga förslag om ytterligare minskning av marginalskatterna? Det vore utomordentligt bra för debatten om Kjell-Olof Feldt ville komma med ett klarläggande på den här punkten. Vad menar finansministern med uttalandet i denna bok? Gäller det fortfarande? Beskrivningen att oppositionen talar om katastrofkurs och är aggressiv i sin retorik stämmer förvisso inte in på folkpartiet. Bengt Westerberg har inte gjort ett uttalande i den ekonomisk-politiska debatten utan att säga att det finns ljuspunkter i dag i svensk ekonomi — och det sade han också under förmiddagen. Håll honom räkning för det, herr finansminister! Vi har lagt oss vinn om att icke ge en svart bild av svensk ekonomi. Men vi har också kritiserat regeringen för att den har vidtagit åtgärder som på lång sikt får negativa konsekvenser. Vi har kritiserat beslutet att införa kollektiva löntagarfonder mot det svenska folkets vilja. Vi har kritiserat införandet av obligatoriska vinstavsättningar till än det ena, än det andra. Och vi har kritiserat att man höjer ett stort antal skatter, att man försämrar marginalskattereformen, osv. Detta får negativa långsiktiga effekter, och det är allvarligt. På kort sikt finns det också saker som oroar. Jag tycker att finansministern borde tala med något mindre stöddighet om inflationsutvecklingen. Inflationen uppgår faktiskt år 1984, som finansministern vet, till över 8 96, trots att målsättningen var 4 26. Kan finansministern i dag visa upp en ekonom som tror på det mål, 3 26, som regeringen har talat om? Till sist: Svara på Bengt Westerbergs fråga: Vilka skatter kommer att höjas efter valet?

Fru talman! I mitt inledningsanförande ställde jag några frågor till regeringen om hur man ser på detta med konjunkturutvecklingen. Är det verkligen så, som man säger i sina kommentarer till den nuvarande ekonomiska situationen, att problemen är på väg att lösas? Och är det verkligen så, som jag uppfattade att finansministern hade uttalat, att konjunktursvängningarnas tid är förbi? Det vore intressant att få reda på vilken uppfattning regeringen har om dessa frågor. De är av väsentligt värde när det gäller att formulera den framtida ekonomiska politiken. Är vågrörelserna i ekonomin borta? Kan man avskaffa dem med konjunkturpolitik? Behövs inga grundläggande förändringar i de ekonomiska systemen för att på längre sikt kunna skapa värdefulla, stadiga arbetstillfällen? Mot bakgrund av vad jag citerade ur finansplanen om att den viktigaste fördelningspolitiska effekten var att skapa nya arbetstillfällen vill jag fråga: Är det inte då viktigt att satsa på en utveckling av den offentliga sektorn för att kunna skapa nya arbetstillfällen där? Varför avstår regeringen, som jag ser det, från den möjlighet den har att skapa fler jobb genom att föra en politik som dämpar BNP-tillväxten? Vi har pekat på de här problemen i vår ekonomiska motion, och vi säger där att om man ökar budgetunderskottet med 4 miljarder kronor — utgiftsökningarna är naturligtvis större, men vi har också inkomstökningar — får man 45 000 ytterligare arbetstillfällen. Det anser vi vara oerhört värdefullt när det gäller att formulera en strategi för att lösa de ekonomiska problemen på längre sikt. Jag skulle vilja ha finansministerns svar på de här frågorna.

Fru talman! Lars Tobisson säger att skälet till att man inte drömmer om att gå in med en misstroendeförklaring mot mig är att man är oense med mig. Men det är ju jag som är isolerad och överkörd! Är ni då ense med regeringen, eller var hittar man förklaringen till den inställning som därmed skulle framkomma? Motivet för misstroendeförklaringen mot utrikesministern är ju faktiskt att han påstås inte stå bakom regeringens politik. Jag kan inte finna att utfallet mot mig i förmiddags hade någon annan innebörd än att också jag avvek från regeringens politik. På Hans Peterssons i Hallstahammar fråga om konjunkturrörelsen har upphört så är mitt svar att jag inte har någon aning om det. Jag har uttalat mig om vad jag tror kan komma att inträffa 1986 och 1987. Jag tror att det finns en chans att vi kan undvika en konjunkturnedgång av mera märkbart slag de åren och att vi kan få en period av visserligen relativt långsam men stabil tillväxt, om vi samordnar och utformar den ekonomiska politiken någorlunda vettigt i industriländerna. Jag har inte gjort några mer vittomfamnande omdömen om kapitalismens framtid och vad som krävs för att stabilisera den på lång sikt. Jag har inte heller utrymme i denna debatt att breda ut mig om detta. Nu ställs åter frågan om vilka skattehöjningar vi tänker genomföra efter 1985 års val. Beviset för att det ofrånkomligen skulle vara skattehöjningar som vi planerar är att vi har höjt så många skatter 1983-1985. Nu är resonemangen om antalet skattehöjningar litet farliga för borgerligheten att använda. Borgerligheten säger att vi har höjt 75 skatter. Det råkar vara så att de borgerliga partierna höjde 74 skatter, visserligen under en något längre tid, men det är fråga om nästan lika många skatter, det saknas bara en, annars hade de borgerliga varit i kapp. Men det avgörande är ju att skattebetalarnas inkomster efter skatt mätt som köpkraft sjönk under hela den borgerliga tiden men med vår politik nu håller på att stiga. Även om skatterna har höjts har tillväxten i ekonomin, utrymmet genom produktionsökningen och ökning av produktiviteten varit sådan att folk kan få mer kvar i plånboken både efter skatt och efter prishöjningar. Dessutom vill jag, när vi ser på ekonomin i dess helhet, peka på att vi inte har höjt skattetrycket utan lagt om beskattningen så att den i mindre utsträckning drabbar arbetsinkomster, investeringar och sparande och i större utsträckning drabbar konsumtion. I detta sammanhang har jag en fråga att ställa till de tre borgerliga partiföreträdarna. Vi gjorde en skatteoperation i december. Då föreslog vi riksdagen att fatta beslut om en höjning av bensinoch elskatten. De borgerliga partierna gick till våldsamt motangrepp. De förklarade — jag minns särskilt Lars Tobissons utläggningar — att varje skattehöjning måste bekämpas, eftersom inga skattehöjningar leder till annat än elände, utan minskar statsinkomsterna och ökar arbetslösheten. I det här fallet skulle skattehöjningarna slå ut glesbygden och utarma bilismen. Det har gått fyra fem veckor sedan dess. Nu säger ni inte ett ljud om bensinoch elskatten. Varför, Lars Tobisson, yrkar ni inte nu eftersom ni är emot varje skattehöjning, att bensinskatten skall sänkas med åtminstone 50 öre och att man även skall sänka elskatten? Är det helt enkelt så att ni inte har någonting emot skattehöjningar, bara de drabbar andra? Dvs.: Om ni kan pyssla med inkomstskattesänkningar, sänkningar av förmögenhetsskatten och arvsskatten, skatten för småföretagare och skatten för andra av era väljargrupper, har ni ingenting emot att finansiera detta med skattehöjningar som drabbar t.ex. löntagare. Jag vill på nytt säga några ord om citaten om marginalskattereformen ur den där intervjuboken. Den intervjun gjordes i december 1983. Då hade vi bara förverkligat första året av den treåriga skattereformen. Skattereformen utsattes för kritik i mitt eget parti och för angrepp från moderater, folkpartister och centerpartister, som sade att de inte tänkte vara med om att finansiera den. De ville över huvud taget inte höra talas om den längre. Jag kände ett starkt behov att försvara denna skattereform, som jag till slut var ensam om, från förhandlingen våren 1982. Jag ser det som ett stort framsteg att vi kunde genomföra denna skattereform, trots att de tidigare avtalsparterna hoppade av och i stort sett bara har försökt förtala den reform som vi en gång vara ense om. Det är ingen oväsentlig förändring som har inträffat. Det är också intressant att jämföra med vad ni gjorde med marginalskatterna när ni hade majoritet i riksdagen. Från 1976 till 1982 steg marginalskatterna för alla i Sverige. Den som tjänade 90 000 fick en höjning av marginalskatten med nästan 2 procentenheter, och den som tjänade 130 000 en höjning med nästan 10 procentenheter. Detta har sänkts mellan 1982 och 1985 med 5 resp. 18 procentenheter. Jag är för min del övertygad om att denna omläggning av skatterna var nödvändig. Nu har 90 90 av skattebetalarna högst 50 26 i marginalskatt. Vi har fått en sänkning av inkomstskatterna. Vi har minskat skattebelastningen på sparande, arbete och investeringar, samtidigt som vi har skärpt den på konsumtionen. Skälet till att jag kan hävda att detta var nödvändigt och riktigt är att det har gett resultat. Vi har fått en uppgång av produktionen. Investeringarna och sparandet har ökat. Budgetunderskottet har minskat, och underskottet i våra utrikesaffärer har försvunnit. Jag vill lägga till att nästa steg i reformeringen av vårt skattesystem gäller en kraftig förenkling av inkomstbeskattningen. Vi tror att detta framför andra skattereformer nu är det viktigaste att göra. Det skall innebära att framför allt löntagarna får en enklare taxering och en mer generös behandling vad gäller sina avdrag. Vi kommer att lägga fram förslag om detta inom kort, och därmed får väljarna ett mycket viktigt besked om vilken skattepolitik vi tänker föra efter 1985 års val. Vi hoppas få beslut om detta i vår. Jörgen Ullenhag gjorde i sitt anförande en mycket vacker framställning av folkpartiets reformvilja. Det var mycket goda och fina saker som fanns där. Bara en fråga, så där helt vid sidan om — Ullenhag behöver inte svara, för jag vet att han inte har något svar: Har han gjort upp med Tobisson hur det där reformprogrammet skall genomföras och finansieras och förenas med moderat syn på den offentliga sektorns tillväxt? Jag vill upplysa kammaren om att folkpartiet föreslår en ökning av statsutgifterna med närmare 7 miljarder kronor på familjepolitikens och utbildningspolitikens områden. Men ändå är det någonting som inte går ihop. I folkpartiets motion ingår också något annat. Man säger att man nu för fram som ett krav rätt till eget rum för patienterna på våra vårdhem. Det är bara det att det inte finns en antydan i motionen om hur det skall gå till, hur denna utmärkta idé skall förverkligas. Det förefaller mig rätt uppenbart att den inte kan förverkligas med den uppläggning av budgetpolitiken som folkpartiet faktiskt föreslår. Det kommer inte att vara möjligt för landsting och kommuner att förverkliga idén om en patient per rum, om de skall berövas 4 miljarder 1986. Patienternas glädje måtte grumlas när de upptäcker att folkpartiet vill rycka av dem 140 miljoner i höjda patientavgifter, utan att de, efter vad jag förstår, får någon förbättring av sin rumsstandard. Det vore bra om Jörgen Ullenhag talade om också detta när han beskriver folkpartiets reformvilja. Fru talman! Lars Tobisson påstår att statsskulden växer med 100 miljarder om året. Detta är en medveten lögn. Lars Tobisson vet att statsupplåningen 1985 ökar med 65 miljarder, varav 10 miljarder beror på att vi gör valutakursförluster på de lån som Lars Tobisson, Gösta Bohman och det Övriga gänget tog upp åren 1976-1982. Hela förklaringen till att vi måste låna utomlands är att vi gör förluster på de gamla borgerliga lånen.

Herr talman! Med anledning av det sista som finansministern sade vill jag fråga: Kan finansministern bestrida att utlandsskulden bara den senaste månaden har vuxit med 7 miljarder eller att den under den socialdemokratiska regeringstiden har ökat från 80 till 142 miljarder? Fortsätter inte riksgäldskontoret att nu ta upp lån utomlands? Jag sitter själv i riksgäldsfullmäktige, så jag vet vad jag talar om. Trots allt står nog Kjell-Olof Feldt närmare mittlinjen i regeringen än oss i den borgerliga oppositionen. Men vi noterar med tillfredsställelse sådana yttranden som tyder på att han ibland kan ha förståelse för våra ståndpunkter. Det har vi faktiskt ingen anledning att uttala vår misstro mot. Finansutskottets kansli har redan i huvudsak bekräftat riktigheten av våra kalkyler för budgetåret 1985/86. För helåret 1986 har vi i detalj talat om hur marginalskattesänkningarna skall finansieras. 1987 och 1988 kostar våra förslag till marginalskattesänkningar 3,5 miljarder per år. Samtidigt bör budgetunderskottet minskas med 6-7 miljarder per år. Vi anser det både realistiskt och nödvändigt att av en total offentlig utgiftssumma på 540 miljarder kronor ta bort ytterligare 10 miljarder, för både 1987 och 1988. Vi har redan, i vårt besparingsprogram, pekat på områden där vi kan fortsätta med besparingar för att klara av att nå vårt mål. Den moderata modellen håller även på längre sikt. Regeringen lovar nu reallöneförbättringar, förutsatt att löneökningarna stannar på 5 96. Detta villkor betyder i stort en prolongering av avtalen i industrin. Men konjunkturinstitutet har faktiskt visat att reallönerna kommer att falla, även om regeringens mål för inflationen och löneutvecklingen skulle infrias. Den snabba inflationen under slutet av förra året har skapat ett överhäng som innebär att den genomsnittliga prisnivån i år kommer att öka med mer än 5,5 90, även om inflationen under loppet av året skulle bli bara 3 26. Det medför, enligt konjunkturinstitutet, att reallönen före skatt faller med drygt 0,5 90 och efter skatt med bortåt 1 26. Det ryktas nu att regeringen tänker köpa röster inför valet med en skatterabatt på 500 kr. På sätt och vis är detta ett erkännande av en gammal moderat sanning. Här har vi alltså återigen ett sådant fall som jag tidigare talade om. När regeringen till sist måste ordna en reallöneökning sänker den skatten. Men det gör den endast då den känner sig tvingad till det. Att lägga ut flera miljarder på en tillfällig skatterabatt är dock den sämsta av alla tänkbara skattereformer. Vad som behövs, herr talman, är bestående marginalskattesänkningar, som stimulerar arbete, sparande och nya satsningar för framtiden.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt försökte skämta bort skattehöjningsfrågan genom att tala om antalet skatter. Men naturligtvis har det dessutom en viss betydelse hur mycket i kronor räknat man höjer skatterna. Det har hushållen fått känna på under de gångna åren. Höjningarna har summerats till åtskilliga tusentals kronor. Därför kvarstår i hög grad frågan om hur mycket socialdemokraterna tänker höja skatten och vilken avvägning de gör när det gäller skattehöjningar i förhållande till sparande. Kjell-Olof Feldt talar om att lägga om beskattningen så att det blir mer skatt på konsumtion. Då har jag ett litet råd, nämligen att han skall se till att utredningen om utgiftsskatt påskyndar sitt arbete, så att vi kan få ett förslag med den inriktningen. Vid flera tillfällen under debatten har Kjell-Olof Feldt försökt ge ett intryck av att oppositionen gillrar en fälla för sig själv. Men det verkar som om Kjell-Olof Feldt gör precis detsamma. Han talar nämligen om att våra förslag innebär ökad arbetslöshet — jag noterade att Kjell-Olof Feldt inte replikerade mig på den punkten — men samtidigt säger han att förslagen inte betyder någonting, att de inte ger några pengar. Det är lätt för finansministrar att hamna i en sådan fälla. Bestäm sig, finansministern! Vilken blir effekten? Antingen är åtgärderna reala till sin karaktär och får därmed budgeteffekter eller också innebär de att arbetsmarknadssituationen påverkas. De medel som vi får tillgängliga genom besparingar har vi satsat också på offensiva åtgärder för att motverka negativa effekter på sysselsättningen, dvs. att vi upprätthåller sysselsättningsnivån i första hand med hjälp av medel från besparingar som mera har en ”passiv” verkan och inte någon effekt på längre sikt. Kjell-Olof Feldt påstod — jag hoppas att jag hörde fel! — att centern och folkpartiet bröt skatteöverenskommelsen. Hörde jag rätt? Vad det inte ni som sprang till LO och gjorde upp om ändringar? Eller har mytbildningen nu gått så långt att vi får skulden också för det? Jag tror det vore bra om den frågan reddes ut. Jag har noterat att Kjell-Olof Feldt är påfallande återhållsam i sina kommentarer kring inflationsutvecklingen. Jag kan förstå att han är det, bl.a. mot bakgrund av vad han och andra skrev i programmet, Ett handfast och konkret program, före regeringsskiftet 1982. Ur den synpunkten är 1983 ett kritiskt år. Det är inflationsutvecklingen under de närmaste åren som avgör om vi kan framgångsrikt genomföra övriga delar av politiken. Det gick ju inte så bra med inflationen.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt svarar inte på min fråga om vad han själv har sagt i sin bok, utan han går som katten kring het gröt. Därför är det bra att uttalandet finns tryckt på papper. Det är ett utomordentligt klart uttalande. Det står att progressiviteten måste ner ytterligare, att det måste bli en fortsättning och att det skall bli en fortsättning efter det att skattereformen har genomförts. Då kvarstår frågan: Gäller detta uttalande fortfarande? Har Kjell-Olof Feldt uppfattningen, i motsats till LO, att progressiviteten måste ner ytterligare eller har Kjell-Olof Feldt ändrat uppfattning? Det finns inget mellanting mellan de två sakerna. Ett klart svar på den frågan tycker jag att Kjell-Olof Feldt är skyldig kammaren. Bakgrunden till frågan om vilka skattehöjningar en socialdemokratisk regering kommer att genomföra efter valet är helt enkelt att Olof Palme i valrörelsen 1982 uttalade att det är odemokratiskt att inte tala om vilka besparingar som väntar efter valet. Det är odemokratiskt, säger Kjell-Olof Feldts egen regeringschef, att inte ge klara besked på den här punkten. Också ett uttalande om att man inte skall höja en skatt eller göra besparingar är ju ett besked. Vi kan inte ha en moral för den icke-socialistiska oppositionen och en annan moral för den socialistiska regeringen. Eller hur, Kjell-Olof Feldt? Blir det besparingar? I så fall, vilka? Ge nu ett besked! Om vi får en ny majoritet efter valet i höst, då vet man mycket bestämt vissa saker. Svenska folket vet att då kommer löntagarfonderna att avvecklas. Man vet att inriktningen är att sänka marginalskatterna. Man vet att fastighetsskatten försvinner. Man vet att kollektivanslutningen, som Kjell Olof Feldt av förklarliga skäl inte har berört med ett ord, försvinner. Man vet att det finns en betydande enighet mellan de tre icke-socialistiska partierna om inriktningen av den ekonomiska politiken. Man vet också att det kommer att bli en uppluckring av de offentliga monopolen. Men när det gäller vad som kommer att hända efter en eventuell socialistisk vinst i valet vet man faktiskt inte särskilt mycket. Ofta glömmer man bort att ställa frågan vilket inflytande vänsterpartiet kommunisterna kommer att få på en eventuellt kommande regering. Det är ju faktiskt så i dag att vi har en socialdemokratisk minoritetsregering, som i denna kammare är beroende av kommunisternas stöd. Man har börjat förhandla mellan socialdemokrater och kommunister — det har vi sett flera exempel på. Vilka förhandlingar kommer man att föra inför en eventuellt ny eller fortsatt socialdemokratisk regering? Vilka villkor kommer kommunisterna att ställa vid de förhandlingarna? Nog finns det en hel del, Kjell-Olof Feldt, att reda ut också om vi skulle få en fortsatt socialdemokratisk regering.

Herr talman! Då har vi alltså rett ut vad finansministern anser om konjunkturerna. Han har ingen aning om, sade han, om — eller vad det möjligen när? — det kommer en lågkonjunktur. Jag antar att en lång erfarenhet av ekonomisk politik ger svaret att det kommer en lågkonjunktur. Kjell-Olof Feldt säger att man nu genom samoperationer mellan de ekonomiska stormakterna i Europa försöker fördröja lågkonjunkturen något. Man försöker alltså surfa vidare på vågtopparna. Det är naturligt att man gör det, när det finns en uppgång i ekonomin. Men då kvarstår alla de problem som man måste ta itu med för att långsiktigt förändra den ekonomiska politikens verkningssätt. Ett sätt att skapa ett program eller en politik för att möta nedgångar är väl att redan i en högkonjunktur försöka skapa så många arbetstillfällen som det bara är möjligt och inte vänta med det tills man har en lågkonjunktur, då problemen är än större och de finansiella resurserna förmodligen än knappare än i dag. Det måste väl vara bättre att mota Olle i grind, att starta ett program för tillväxt och sysselsättning i dag, än att vänta tills krisen kommer. Vi kan inte förstå att man i nuläget för en politik som minskar BNP-ökningen och håller tillbaka en möjlig sysselsättning på det sätt som man gör i finanspolitiken. Vi tycker att en anslutning till den försiktigt expansiva politik som vi har föreslagit med dess positiva effekter vore en riktigare politik i dagsläget. När det gäller de långsiktiga möjligheterna att utveckla den offentliga sektorn och skapa ett program härför har vi i budgeten föreslagit 2 miljarder under innevarande budgetår för att klara ett sådant program. Jag vill påminna finansministern om att det förmodligen också innebär nya stora inkomster i miljardklassen, om man lägger fram ett förslag i enlighet med den överenskommelse som vi hade om beskattning av realräntevinsterna. Det kommer utöver de ekonomiska medel och den politik som i dag finns föreslagen att finnas möjligheter att under budgetåret göra kraftiga insatser för att redan nu möta arbetslösheten.

Herr talman! Med enorm frenesi efterlyses här mina personliga uppfattningar om skattepolitiken. Men jag fick för en stund sedan höra av Lars Tobisson och andra att mina personliga uppfattningar är skäligen ointressanta. Vad det gäller är vilken politik som det socialdemokratiska partiet har lagt fast och min föredragning inför förra höstens partikongress. Jag kan upplysa mina borgerliga kombattanter om att partikongressen slog fast tre huvudsyften för den socialdemokratiska skattepolitiken under den kommande kongressperioden: 2. En jämnare skattebelastning för medborgarna vad gäller både kommunalskatten och fördelningen mellan arbetskraft och kapital. Sedan har det överlåtits åt partiledning och regering att bedöma hur vi skall prioritera bland dessa olika syften när det gäller skattereformen, och jag och regeringen har kommit fram till att det nu är viktigast att förenkla beskattningen. Jag tycker inte att det är någonting konstigt i detta. Vi har fortfarande uppfattningen att man även i det korta perspektivet kan behöva göra justeringar av inkomstskatteskalorna. Beträffande skattereformen vill jag framhålla att jag inte sade att folkpartiet och centern rev upp överenskommelsen. Det har vi grälat om tidigare. Jag konstaterade bara att ni hoppade av, ni ville inte höra talas om den och ni ville inte delta i finansieringen. Ni tog avstånd från den politik som vi förde, och det tolkade jag som att ni hoppat av. Centerpartiet har ju hoppat av så rejält att det i dag över huvud taget inte vill höra talas om någon sänkning av marginalskatterna. I allt frågande kunde ni väl fråga varandra vad ni tycker om en sänkning av marginalskatterna. Herrar Johansson och Ullenhag kunde ha ett upplysande tankeutbyte: vad vill Johansson och vad vill Ullenhag beträffande marginalskatterna? Ser man på era motioner, finner man att ni vill helt motsatta saker. Det skulle ju bli en så kraftig rivstart med en borgerlig regering. Sedan konstaterar jag beträffande skattehöjningar följande. När de borgerliga partierna regerade Sverige höjdes skattetrycket från 45 96 av bruttonationalprodukten till 50 96. Det kommer ni aldrig ifrån. Den största och snabbaste skattehöjning som någonsin gjorts genomfördes av er. Vem kan ha något förtroende för er som stora skattesänkare? Det är möjligt att ni sänker skatten, om ni får chansen — och ställer till med en statsfinansiell bankrutt ungefär på det sätt som avspeglas i era motioner. Sanningen om oss är att skattetrycket har varit oförändrat när vi regerat, beroende på att det har varit en ordentlig tillväxt. Inom den ramen har vi gjort den omfördelning av skattetrycket som vi trott vara bra för Sverige. Jag noterar, herr talman, att min fråga varför man i dag inte yrkar på sänkta bensinskatter och elskatter bemöttes med förlägen tystnad av de tre borgerliga oppositionsföreträdarna. Härvidlag vågade ni inte vara på långa vägar lika talföra som ni var för några månader sedan. För principiella skattemotståndare— det är ni kanske alla tre, men framför allt Lars Tobisson och Jörgen Ullenhag — borde det kännas ganska förnedrande att så fort få lov att svänga på kappan och säga att de skattehöjningar som för en månad sedan skulle störta landet i olycka kan man nu glatt segla vidare med. Dessa skattehöjningar räknas in i budgetalternativet och används för att minska budgetunderskottet eller sänka inkomstskatten eller förmögenhetsskatten — eller vad ni vill använda pengarna till. Skall jag vara uppriktig tycker jag att detta är ganska ohederligt. Ni kan inte ens en månad stå fast vid er åsikt. En åsikt per månad, är det takten på den intellektuella utvecklingen inom borgerligheten? Då tror jag att ni hinner ganska långt under de åtta månader som är kvar fram till valet. För sista gången: Utvecklingen av vår utlandsskuld. Det är alldeles riktigt att utlandsskulden i kronor räknat ökade med 7 miljarder kronor i januari, men detta beror inte på att staten lånar nya pengar. Det är enbart en effekt av att den amerikanska dollarn har stigit i värde. Dollarn stod i mellan 4 och 5 kr. när Gösta Bohman lånade upp pengarna. I dag står dollarn i över 9 kr. Enbart dollarns uppgång har fördubblat värdet av vår utlandsskuld i dollar, och det gäller större delen av utlandsskulden. Lars Tobisson berömde Ronald Reagans politik, som har varit så välgörande för Sverige. Ja, Lars Tobisson, att vår utlandsskuld har nästan fördubblats är ett resultat av Reagans politik. Jag sade i mitt anförande att resultatet av en politik enligt de riktlinjer som finns i de borgerliga motionerna måste bli ökat budgetunderskott, ökad arbetslöshet och ökad inflation. Trots mitt försynta väsen borde det synas ganska provokativt att säga något sådant. Men det var inte mycket invändningar som jag fick. Olof Johansson säger som något slags invändning att centerpartiet visst har reella besparingar. Jovisst, men de räcker inte på långa vägar för att finansiera de våldsamma skattesänkningar på över 50 miljarder kronor som man skall göra — och det har ni inte bestritt. Lars Tobissons räkneövningar — där han skall visa att alla tjänar på moderaternas politik — blir något patetiska. Jag vill bara påminna Lars Tobisson om hur det gick för högerpartiet när man år 1960 hade liknande räkneövningar, som skulle bevisa att alla tjänade på dess politik. Det gick inte bra i det valet för högern, Lars Tobisson. Jag tror det är få som hänger med i de svängarna, och dessutom är det som Lars Tobisson kommer med nog inte riktigt så sant. När det gäller arbetslösheten är det återigen Olof Johansson som får stå på den borgerliga barrikaden. Han säger att de pengar som man skall beröva AMS och Samhällsföretag skall användas för att skapa en massa fina jobb i småföretag och på olika ställen. Men allt detta är bara luftiga förhoppningar. Det gäller t.ex. att sänkta arbetsgivaravgifter kommer att leda till att företagen anställer fler människor. Vi har experimenterat med det i Norrbotten och i Svappavaara, men tyvärr är resultatet sådant att det verkligen inte går att påstå att det har blivit någon ökad sysselsättning i företagen av det skälet. Men det må vara, för i de nedskärningar som ni gör går det att direkt avläsa vilka människor som blir utan arbete. Det är inga luftiga förhoppningar utan hårda realiteter som skapas när ni skär ner på Samhällsföretags och AMS pengar med 10 9. Det går alltså inte — jag varnar för det, Olof Johansson — att säga till de människor som i dag har sina jobb i Samhällsföretag, där ni vill sparka ut ungefär 10 000 personer: Ni kommer att få jobb på den öppna arbetsmarknaden, få jobb med lönebidrag, få jobb därför att centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna för de 15 först anställda. Det har gjorts enorma ansträngningar för att placera människorna i Samhällsföretag på den öppna arbetsmarknaden — inkl. anställning med lönebidrag. Men det har inte gått, och det är därför som de finns i Samhällsföretag. Jag är bedrövad över att man inom centerpartiet begriper så litet av hur Samhällsföretag fungerar. Detsamma gäller beredskapsarbeten i Norrlandslänen. Det krävs en enorm massa småföretag innan jobben har kommit dit. Slutligen beträffande inflationen: Jag har fått mycket spott och spe från oppositionen därför att inflationsmålet överskreds för 1984. Nu vill man ta ut segrar i förskott genom att säga att målet kommer att spricka också för 1985. Jag vill bara säga: Sämre spåmän än de borgerliga ekonomiska politikerna har inte funnits. Jag varnar er för att göra några spådomar innan ni är tillräckligt säkra på hur resultatet blir, och jag tror att vi inom kort kan börja räkna in förutsättningarna för en kraftig inflationsdämpning. Vi kommer att lämna besked om vårt valprogram till väljarna. Vi är faktiskt inte skyldiga att redovisa inför den borgerliga oppositionen vad vi skall gå till val på, utan det kommer vi att göra inför väljarna och i valrörelsen. Det vi nu har presenterat för riksdagen är den politik som vi faktiskt för. Jag kan bara konstatera, herr talman, att den saknar varje realistiskt och genomförbart alternativ.

Herr talman! När dagen har gått så här långt kan det vara på tiden att den tar till orda vars namn under den tidigare debatten varit på så mångas läppar. Jag har dröjt till nu, därför att denna debatt skulle handla om regeringens budgetförslag och de alternativ som man tyckt sig urskilja i de borgerliga partiernas förslag. Men det är väl inte trevligt att tala om hyreshöjningar som skall komma, sänkningar av sjukförsäkringsersättningen, sänkningar av ersättningen från arbetslöshetskassan, försämrade villkor för avdragsrätten för fackföreningsavgifter och annat. Då drar man i stället fram andra saker, och i den allmänpolitiska debatten här kommer i stället en utrikespolitisk fråga upp till debatt. Det är rimligt att kammarens ledamöter får veta något om bakgrunden till den sak som här har diskuterats.

Jag anser att alla journalister skall behandlas lika. När en av dessa journalister i den lilla exklusiva kretsen säger att han minsann inte representerar en landsortstidning, utan den största morgontidningen vilket är något helt annat, eller när han vid ett annat samtal säger att han inte representerar Gränna Tidning — om nu en sådan tidning existerar — är det en fråga som inte intresserar mig det minsta. Den journalist som har anledning att skriva om en utrikespolitisk fråga blir bedömd på samma sätt vare sig hans medium är stort eller litet. Efter mycket tjat accepterade jag i alla fall att träffa dessa journalister. Det var inte så att jag bjöd in dem, utan de skulle i stället bjuda in mig. Jag frågade inte exakt vilka som skulle delta, vilket möjligen var det första misstaget. Under större delen av denna middag diskuterade vi frågan om relationerna mellan utrikesdepartementet och dessa massmedia med dess journalister. Jag gav inte med mig i frågan om likabehandling av journalister, dvs. att även den som representerar en liten tidning skall behandlas på samma sätt. Specialiseringen för utrikesjournalistiken ligger i de möjligheter som ett större medium eller en större tidning har att låta sin utrikesjournalist arbeta länge med olika uppgifter, att studera litteratur, göra många intervjuer, syssla i flera dagar om inte veckor med en enda uppgift, som kanske tar den tiden. Under samma tid har en vanlig journalist att fullgöra mängder av uppdrag. Men att ha kompisar på UD, som lämnar ut hemligt material, är ingenting som bör berättiga till Stora journalistpriset. Jag gjorde jämförelser med övriga departement där det går till som jag här beskriver, nämligen att departementsledning och presstjänst lämnar den information som behövs. Jag gjorde också jämförelser med företag, med organisationer osv. Jag håller fortfarande på att det är ett riktigt sätt att informera. Återstoden av detta samtal, när tre timmar gått utan att vi egentligen enats, trots denna bjudning som jag bestods, kom att gälla Sovjetrelationer. Det berodde på att de närvarande journalisterna i stor utsträckning var Sovjetspecialister. De ville veta vår inställning till Sovjetunionen och frågade: Blir det statsrådsbesök i ytterligare omfattning före valet? Hur handlar ni med anledning av er bedömning av sovjetiska kränkningar? Har inga sovjetiska kränkningar förekommit efter ubåtsskyddskommissionens rapport? Vilka är motiven till de sovjetiska kränkningarna? Gör ni inga analyser av de sovjetiska kränkningarna? Svaren som gavs, de gavs hela tiden under förutsättningen att det visserligen hade förekommit kränkningar men att inga av dessa var nationalitetsbestämda efter dem som ubåtsskyddskommissionen talar om och som regeringen har protesterat mot. När man talar om valtaktik, så är det inte jag eller mina medarbetare som för in valet i resonemanget, utan det är en enständig fråga från en herr Christiansson, om det är uteslutet att vi kan låta statsråd göra besök i Sovjetunionen före valet. Och på det svarar jag att det är inte uteslutet, för det menar jag att man inte kan säga. Men det blir också under detta samtal sagt, att det är ingen valtaktisk fråga. Och vi har ju en erfarenhet av hur besök i Sovjetunionen av statsråd — ja, av statssekreterare, av departementsråd — föranlett stora och upphetsade debatter i pressen och delvis också här. Vid något tillfälle säger jag att om kränkningar inte förekommit, så hade vi haft ett vidare utrymme. Thorbjörn Fälldin har kritiserat detta. Men inskränktes inte utrymmet för hans egen regering i och med att en ubåt strandade vid Blekingekusten? Var det inte den regeringen som avbröt de besökskontakter som i övrigt förekom med Sovjetunionen? Det är väl självklart att utrymmet för kontakter med Sovjetunionen minskades efter det att vi ansågs ha blivit kränkta på ett mycket allvarligt sätt. Det har talats om bristande respekt för försvaret. Låt mig säga att detta är alldeles grundlöst. Jag har vid otaliga tillfällen uttryckt respekt för försvaret. Och låt mig så komma till frågan, hur det här har återgivits. Det var sex journalister närvarande. De säger att de har upplevt något häpnadsväckande. Men först efter två dagar går detta häpnadsväckande innehåll upp för dem, och då börjar de reagera. Det tar ytterligare en å två dagar innan de skriver något. Särskilt vill jag vända mig till TT:s korrespondent, som satte i gång att skriva på lördagen, enligt egen uppgift. Hon var dock närvarande dagen efter den här middagen vid en facklig konferens, där det överlämnades till henne ett manuskript — hon kunde också, om hon hade önskat, ha åhört anförandet — där jag bl.a. påpekade att de allvarliga kränkningar av det svenska territoriet som ägt rum under de senaste åren hör till bilden av stormakternas ökade intresse för utvecklingen.

Sedan har stenkastningen kommit i gång. En projektil hittade också Sture Korpås, och han drar fram vad som hände i Förenta nationerna hösten 1983. Skälet till att Sverige inte tog upp ubåtskränkningarna i FN var att Sovjetunionen förnekade dessa kränkningar och att vi på förhand kunde säga att vi visste, att om vi hade tagit upp dem i FN skulle den ena alliansen ha stött oss och den andra skulle ha bestritt våra påståenden. Vi hade placerat en bilateral konflikt med Sovjetunionen mitt i centrum av storpolitiken. Det låg ett rationellt övervägande bakom detta. Jag vet också att den uppfattningen delas av Rune Ångström i folkpartiet och av Stig Alemyr i mitt eget parti. Allra sist: Det sades några vänliga ord om min person av de talare som ansåg att kammaren snart skall uttrycka att jag inte anses värdig dess förtroende. Jag kanske skall röras av detta. Men mer betyder den solidaritet som jag har fått i regeringskretsen — av dess ledamöter och av statsministern — samt av den grupp här i riksdagen som jag står mycket nära, och av alla de andra som har stött mig under den här tiden.

Herr talman! Jag antecknade mig egentligen till denna debatt för att tala om mer allmänna ting och måhända under något annorlunda omständigheter. Utrikesministern har valt att deltaga i dagens debatt efter det att yrkande om misstroendevotum har ställts. Detta gör det nödvändigt för mig att gå in i den debatt i vilken egentligen allt väsentligt redan har sagts av våra resp. partiledare. Lennart Bodströms ord strider mot samstämmiga uppgifter från sex personer att han fällt uttalandet som med statsministerns ord tidigare i denna debatt skulle ha inneburit hans ”politiska död”. Uttalandena innebär — jag använder fortfarande statsministerns egna ord — ”en helt annan säkerhetspolitisk linje än den som regeringen officiellt har gett uttryck för”. Detta ger frågan en dignitet och en dimension utöver det vanliga. Det ligger ett djupt allvar i det yrkande om misstroendeförklaring som har framställts. Utrikesministerns middagsuttalanden och uppgifterna om dem är i allt väsentligt väl kända från de senaste dygnens debatt. Låt mig mycket kort beröra dem. För det första uppges Lennart Bodström ha sagt att han ”inte kan se någon rationell förklaring” till varför Sovjetunionen skulle bedriva en verksamhet som landet vid två tillfällen har ertappats med att ha bedrivit mot Sverige. Han har tillagt att ”Vi utgår från att Sovjetunionen handlar rationellt”. Det kan knappast tolkas som annat än att utrikesministern officiellt vill utesluta även möjligheten av en misstanke att den nation som tidigare var ansvarig även fortsättningsvis är det. Detta är allvarligt. Lika litet som svensk utrikespolitik officiellt skall anklaga någon nation för kränkningar vars nationella ursprung icke kan fastslås skall svensk utrikespolitik i officiella former söka rentvå någon nation från de misstankar som möjligtvis kan finnas. För det andra uppges utrikesministern ha hävdat att den svenska debatten kring kränkningarna präglas av ”hysteri”. Uttalandet synes avse debatten i dess helhet, icke något enstaka inslag i denna. Även detta uttalande är anmärkningsvärt. Det kan inte tolkas på annat sätt än att utrikesministern anser att dessa kränkningar tillmätts för stor betydelse och för stor uppmärksamhet. För det tredje uppges utrikesministern ha sagt att ubåtskränkningarna har lett till att ”vi inte har fått det handlingsutrymme vi hade hoppats att kunna få”. Även detta uttalande är anmärkningsvärt. Det antyder att det finns utrikespolitiska uppgifter som regeringen har sett som viktigare än att hävda Sveriges territoriella integritet och respekten för vår alliansfria linje och att regeringen helst skulle se att rapporterna om ubåtskränkningarna tonades ned — för att möjliggöra en annan kurs i utrikespolitiken. För det fjärde uppges Lennart Bodström ha förklarat att han ”inte vet” om det förekommit kränkningar efter Hårsfjärden. Under samtalet skall han också ha sagt: ”Det finns inget efter Hårsfjärden.” På denna punkt har utrikesministern sedermera förklarat att han har missuppfattats, och statsministern har sagt att han på denna punkt finner anledning att fästa tilltro till vad utrikesministern har sagt. Jag skall be att få återkomma till det. För det femte skall utrikesministern ha sagt: ”Det är väl ingen som tror att en invasion skulle kunna göras med ubåtar.” Det förefaller uppenbart att yttrandet fällts i akt och mening att så tvivel om rapporten om ubåtskränkningarna och att det riktar sig mot de rent militära motiv för kränkningarna som vid olika tillfällen har redovisats av de militära myndigheterna. För det sjätte har utrikesministern hävdat att ubåtsskyddskommissionen från början var osäker på slutsatsen att det var sovjetiska ubåtar i Hårsfjärden och jämfört kommissionen med en domstol som drar sina slutsatser på grundval av indicier men inte redovisar sin osäkerhet. Dessa uttalanden är utomordentligt anmärkningsvärda. Utrikesministern förefaller medvetet vilja framhäva osäkerheter och svagheter i det material som låg till grund för hans egen regerings protestnot till Sovjetunionen i april 1983. Därmed bidrar han — medvetet eller omedvetet, direkt eller indirekt — till att undergräva tilltron till den kanske viktigaste och känsligaste utrikespolitiska åtgärd som vidtagits av den regering han själv är ledamot av. För det sjunde uppges utrikesministern ha sagt att den vidare utvecklingen av försöksutbytet mellan Sverige och Sovjetunionen kommer att avgöras mot bakgrunden av ”om det gagnar oss”. Med ”oss” avser utrikesministern i detta fall icke Sverige utan det socialdemokratiska partiet. För det åttonde uppges utrikesministern ha sagt att de optiska observationerna av ubåtarna inte skall tillmätas värde. ”Det låter som om de var gjorda med något slags instrument. Men det är ju ingenting annat än att någon har sett något.” Han säger att militären fäster större tilltro till sina egna observationer än till sådana gjorda av ”vanliga människor”. Dessa uttalanden förefaller ha till syfte att nedvärdera innehållet i de ÖB-rapporter som bygger på väl dokumenterade, undersökta optiska observationer. För det nionde har utrikesministern enligt referaten vid samtalen ironiserat över ubåtsjakten vid Töre i Norrbotten sommaren 1983. Han uppges ha sagt att där lades ut timmerstockar för att förhindra ”en invasion upp genom bäckmynningen”. Utrikesministerns uttalande innebär på denna punkt ett förlöjligande och förvanskande av försvarets insatser för att möta främmande ubåtar i ett kritiskt läge. Utrikesministern kan omöjligen vara omedveten om sakförhållandena vid ubåtsjakten vid Töre, och hans uttalande kan därför knappast ses som annat än ett försök att sprida ett löjets skimmer över dessa det svenska försvarets ansträngningar. Detta är utomordentligt anmärkningsvärt. För det tionde uppges utrikesministern ha hävdat: ”Vi bedriver ingen analysverksamhet inom UD om att det skulle vara sovjetiska ubåtar”. Han hävdade angående analyser av ubåtskränkningarna att ”vi kunde lika gärna ägna oss åt att analysera drömmar”. Även dessa uttalanden är anmärkningsvärda. Med sitt uttalande om ”drömmar” tycks utrikesministern mena att ubåtskränkningarna och rapporterna om dem inte tillhör verklighetens värld. Och om utrikesministern menar allvar med sitt uttalande om frånvaron av analysverksamhet innebär detta ingenting annat än att han vill frånta utrikesförvaltningen möjligheten att utföra en av sina allra mest centrala arbetsuppgifter, nämligen att löpande analysera olika faktiskt konstaterade liksom möjliga händelser eller händelseutvecklingar som kan påverka nationens säkerhet. Statsministern har i ett skriftligt uttalande i måndags sagt att utrikesministern förtjänar att bli tagen på sitt ord när det gäller en av dessa punkter — den om huruvida det förekommit bevisbara kränkningar efter 1982 eller ej. På denna grund har statsministern uttalat sitt förtroende för honom. Förtroendeförklaringen i skriftlig form från i måndags är enligt min mening svag. Den tar med stor tydlighet upp en punkt i debatten och förbigår därmed med samma tydlighet de övriga punkterna. Den skapar därmed ett intryck av att man här vill hålla vägar öppna för framtiden; man vill inte försätta sig i en situation där man senare får anledning att ångra att man gått för långt. Detta är värt att notera, och detta har noterats. Men statsministerns förklaring är värd att uppmärksamma också i ett annat avseende. När statsministern i media säger att det bara handlade om en middag med allt vad därtill hör och att det var olämpligt av utrikesministern att acceptera en inbjudan till en sådan middag fäller han ett omdöme om sin utrikesminister som knappast är särdeles smickrande. Middagar får aldrig vara en utrikesminister fftämmande. Utrikesministern måste kunna äta åtskilliga luncher och middagar med inte minst utländska diplomater, politiker och pressmän utan att därför landets utrikesoch säkerhetspolitiska linje skall påverkas eller bli föremål för debatt. När statsministern säger att det var olämpligt av utrikesministern att gå på denna middag, säger han faktiskt att han saknar förtroende för sin utrikesministers förmåga att klara av att föra ett samtal på en sådan middag. I statsministerns bud till utrikesministern om att avstå från middagskonversationer med journalister, som har att behandla de ämnen där såväl journalisterna som utrikesministern förväntas ha en professionell kompetens, ligger ett omdöme, som inte heller det är av den arten att jag personligen, om jag vore i utrikesministerns ställning, skulle uppfatta det såsom speciellt trevligt. Ingen har anledning att glädjas över det som i dag sker. Vi moderater var inte de första att kräva utrikesministerns avgång. Det har vi inte gjort förrän i dag. Men hålen i statsministerns förklaringar, omöjligheten att bemöta de samstämmiga referat som upprepades av de inblandade journalisterna och sist men inte minst statsministerns vägran att ens under denna debatt svara på de frågor som vi har ställt gjorde detta steg oundvikligt. Utrikesministern vill nu delta i debatten. Jag inskränker mig till att ställa två frågor till honom: 1. Delar utrikesministern den uppfattning som statsministern redovisade i en lång rad media i måndags om att de uttalanden som tillskrivits honom i olika media innebär en helt annan säkerhetspolitisk linje än den som regering och riksdag företräder? Det räcker med ett enkelt ja eller nej. 2. Delar utrikesministern statsministerns i dag i denna kammare redovisade uppfattning att det, om utrikesministern fällt dessa yttranden, var liktydigt med hans ”politiska död”? Även här räcker ett ja eller nej. Jag förstår att det kan vara obehagligt att delta i en debatt av detta slag. Jag noterar att utrikesministern har valt att göra det. Han har skapat nödvändigheten av att ställa frågorna. Han har själv gått upp i denna talarstol för att få en möjlighet att besvara dem.

Herr talman! Norden är en lugn vrå av världen, något som vi med all vår förmåga måste slå vakt om. I utrikespolitiskt hänseende spelar den svenska säkerhetspolitiken och det svenska försvaret en viktig roll. Därför får aldrig vår omvärld ges anledning att tvivla på vår neutralitetspolitiska trovärdighet eller ifrågasätta vår vilja att hävda vår integritet och kravet på respekt för våra gränser. Detta är inte en fråga enbart för oss. Det är också en fråga om vårt bidrag till stabiliteten i hela Norden. På denna grund kommer vi i centern alltid att bygga våra utrikespolitiska avgöranden. På denna grund byggde också statsminister Olof Palme sitt säkerhetspolitiska tal vid den socialdemokratiska partikongressen. Det anförandet har Thorbjörn Fälldin minst två gånger i dag sagt sig både uppskatta och instämma i. Men när statsministern i dag talar om rivna broar, vill jag gärna säga att detta för oss i centern kommer att vara beroende av vilken politik som den socialdemokratiska regeringen avser att driva. Vi i centern står fast på den grund som så länge har funnits i Sverige, nämligen en bred enighet om landets neutralitetspolitik. Den får inte äventyras av förhastade uttalanden från landets statsminister. Inte heller kan jag finna att det anförande som nyss hölls av utrikesminister Bodström har ändrat våra tidigare ställningstaganden här i dag. Vår omvärld liksom svenska folket måste kunna lita på att den traditionella svenska neutralitetspolitiken fullföljs oavsett regering och av alla i regeringen ingående medlemmar. Herr talman! Jag vill därefter gå över till vad jag ursprungligen tänkt säga under den här debatten. Jag tänker tala om det nordiska samarbetet. Inom Nordiska rådets ram pågår ett samarbete som är unikt och värdefullt för de nordiska folken. Det nordiska samarbetet bör därför vara en del av vår politiska vardag. Då snart sagt varje samhällsproblem har en nordisk vinkling, är det av betydelse att det nordiska samarbetets omfattning och inriktning tas upp till debatt i denna kammare. För att det som överenskommes på nordiskt plan inte skall bli hängande i luften har jag tillsammans med företrädare för samtliga övriga riksdagspartier motionerat om en bättre uppföljning hemmavid av det nordiska samarbetet. Vi vill att grannlandsförhållandena skall redovisas när vi genomför olika inhemska reformer och att dessa reformers förenlighet med nordiska avtal alltid skall prövas. De senaste veckorna har Nordiska ministerrådets förslag till handlingsplan om ekonomisk utveckling och full sysselsättning, ”Norden i vekst” som det heter på norska, rönt stor uppmärksamhet. Efter hård kritik vid Nordiska rådets session i Stockholm 1984 har ministerrådet lagt fram ett dokument av helt annat slag än det som en enig rådsförsamling gav bakläxa på. Som rådsmedlem känner jag tillfredsställelse över att kritiken har tagits på allvar. Tiden medger inte att jag går närmare in på alla de konkreta delarna av handlingsplanen, utan jag nöjer mig med att påminna om att vi har fått någonting som skulle kunna kallas en nordisk helhetsplan. Jag vet att bl.a. finansminister Feldt har varit tveksam till helhetsplaner, som han sett som en risk för överstatlighet. Men nu har vi ett förslag till en sådan plan, och jag tror att vi med förtröstan kan se fram emot dess behandling utan att behöva riskera någon form av överstatlighet. Vi får, om den nordiska handlingsplanen genomförs, ett slags kommunikationernas Nordek. Vägar och järnvägar skall byggas ut och förbättras utifrån ett nordiskt helhetsperspektiv. Gränshandeln liberaliseras, och Norden blir kanske en hemmamarknad för varor och tjänster fast vägen ännu är rätt så lång. Utrikeshandelsminister Hellströms grepp att vända på bevisbördan är därvid ett gott uppslag. För visst bör vi kunna utnyttja provningsresultat, riskfritt kunna äta samma mat och samma mediciner osv. i de nordiska länderna. För Volvochefen Pehr Gyllenhammar innebär ministerrådets handlingsplan att de nordiska regeringarna godkänner hans skandinaviska drömlänk från Oslo via Göteborg till Danmark och Tyskland. Också andra initiativ har kommit fram som vi skall vara lyhörda för och se om inte ett närmare samarbete mellan näringslivet, regeringar och parlamentariker verkligen kan leda till goda resultat för våra nordiska länder. Jag vill också peka på problemet med försurningen och den därmed sammanhängande skogsdöden. Från de nordiska centerpartiernas sida har vi föreslagit en internationell luftvårdsfond, som skall ge stöd åt ekonomiskt svaga länder så att de kan satsa på bättre rening och därmed minskning av försurande utsläpp. Vi kommer att väcka ett medlemsförslag i Nordiska rådet om detta. Nordiska rådets presidium har därtill uppmanat de nordiska statsministrarna att inleda direkta överläggningar med Storbritannien i syfte att begränsa svaveloch kväveoxidutsläppen därifrån. Dess värre accepterar inte Storbritannien ECE:s rätt blygsamma förslag om 30 96 reducering av svavelutsläppen fram till 1993. Vår nordiska ungdom bör enligt min mening erhålla en nordisk motsvarighet till interrailkortet. Det förefaller inte vara rimligt att inte samma rabatter skulle kunna ges vid internordiskt resande som vid resande i övriga Europa. Jag hoppas att kommunikationsminister Boström skall verka för detta — och även utrikesministern naturligtvis. Låt mig när det gäller det nordiska samarbetet till sist framhålla, att samtidigt som de nordiska regeringarna ökar sina ansträngningar för att avbyråkratisera den nordiska samhandeln bör de hinder av olika slag som flyttande eller resande möter i Norden elimineras. Den enskilda människans praktiska nordiska behov får inte åsidosättas. Vi behöver inte antingen liberaliserad handel med varor och tjänster eller minskat krångel vid gränspassager för turister och nordbor, utan vi behöver både-och. Vi hörde i Morgonekot i morse om de avgifter som regeringen beslutat införa vid vårt lands gränser. De är ett allvarligt hot mot den nordiska turismen. Vad skall hända under helgerna när man kommer farande med sina inköp och skall betala de här avgifterna? Det kommer att bli tillfälle för riksdagen att ta ställning till den frågan också, eftersom jag har motionerat i ärendet. Herr talman! Låt mig gå över till ett annat område. Narkotikamissbruk är ett fruktansvärt gissel för den missbrukande, för de anhöriga och för samhället i stort. Det är grogrunden för social misär såväl som för omfattande kriminalitet alltifrån småstölder till utstuderad ekonomisk brottslighet. Narkotikahanteringen är ett internationellt problem, som kräver ett beslutsamt gemensamt handlande. Även här har nordiskt samarbete börjat fungera. 1982 antog Nordiska rådet en rekommendation som anger en gemensam målsättning för narkotikabekämpningen som är identisk med den i Sverige accepterade grundsatsen: all icke-medicinsk användning av narkotika är oacceptabel. Rekommendationen anger som främsta arbetsområden ett intensifierat samarbete mellan de nordiska tulloch polismyndigheterna samt en enhetlig rättstillämpning på narkotikalagstiftningens område. Den handlingsplan som sedermera antagits måste nu leda till konkreta åtgärder för att ett narkotikafritt Norden skall bli verklighet. Från centerpartiets sida anser vi att kampen mot narkotikamissbruket måste sättas in på många olika fronter. Polisen måste få stöd för sitt arbete. Fotpatrullering och spaning mot narkotikalangning måste kontinuerligt få fortsätta över åren. Inte minst bör den övervakande insats som kvartersoch områdespoliser utför uppmärksammas mer än i dag. Vi har också föreslagit riksdagen att i lag slå fast att missbruk av narkotika är olagligt. Riksdagsmajoriteten, bestående av socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna, avslog detta förslag, men vi har återkommit med det. Centerpartiet anser att all befattning med narkotikapreparat i ickemedicinskt syfte måste betraktas som olaglig. Detta är bl.a. en markering av hur allvarligt vi anser narkotikamissbruket vara. Lagstiftning mot narkotikamissbruket är ett sätt för riksdagen att stödja rättsvårdande och sociala myndigheter i deras arbete. Vi vill också öppna möjligheterna för socialtjänsten, genom utvidgning av LVU:s tillämpningsområde, så att unga missbrukare kan få hjälp och stöd på ett tidigt stadium av sitt missbruk. I dag tvingas socialarbetare vänta tills ungdomar manifesterat ett allvarligt missbruk i stället för att ingripa i förebyggande syfte. Det kan inte vara rimligt. Därtill måste kriminalvården få tillgång till påföljder som anpassats till unga lagöverträdare och unga narkotikamissbrukare. Samhällstjänst, kontraktsvård för alkoholoch narkotikamissbrukare liksom vård för människor som saknar social förankring är påföljder som vi vill införa som alternativ till fängelsestraff och skyddstillsyn för att ge dem en verklig rehabilitering. Vi vill också utveckla nya vårdformer. Vi pekar vidare i våra motioner på skolans roll i arbetet mot narkotikamissbruket och på det stöd som föräldrarna måste få i sin viktiga roll för att rätt kunna klara av de svårigheter som de står inför när de upptäcker att något av barnen har blivit offer för Herr talman! Jag vill gärna också ta upp en annan fråga, som gäller ungdomsåret. Vi måste på allvar komma ungdomarna till mötes i deras krav på att behövas i samhället, och det måste börja redan i mycket unga år. Vi måste också se till att barnen känner att de behövs. Vi behöver därför en familjepolitik som ger alternativ och som ger stöd till familjerna när de väljer en annan form än den traditionella. Vi vill inom centern införa en vårdnadsersättning med 2 000 kr. i månaden i första hand till familjer med barn upp till tre år för att ge valfrihet i samhället. Det är ett av de första stegen. Vår familjepolitik kommer att utvecklas mera under morgondagens debatt. I samband med ungdomsåret har vi i en speciell ungdomsmotion tagit upp en del av de problem som ungdomarna står inför. Vi påpekar där den mycket höga ungdomsarbetslösheten och de nödvändiga arbetsmarknadspolitiska insatser som måste till för att kunna möta ungdomarnas behov. Vi har upplevt hur allt fler ungdomar söker sig till gymnasieskolan, men att man där dess värre inte har kunnat ta emot alla. En allt större grupp ungdomar i 16-17-årsåldern har blivit hänvisade till ungdomsplatser inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret. Vi menar att gymnasieskolan måste totaldimensioneras så, att man kan ta hand om alla som söker sig till denna utbildning. Vi tycker också att det är viktigt att inte de äldre som söker sig till gymnasieskolan får möjlighet att konkurrera ut de unga som behöver plats där. Vidare vill vi satsa på lärlingsutbildning. Därför föreslår vi att rekryteringsbidrag med 5 000 kr. per nyinrättad lärlingsplats skall utgå även under tredje året. Vi vill samarbeta med näringslivet och därför bygga ut verkstadsskolorna, som försvann på 1970-talet men som behöver återkomma för att ge ungdomarna en adekvat utbildning med de olika variationer som är nödvändiga för att tillgodose ungdomarnas olika behov. Inom ramen för en totaldimensionerad gymnasieskola vill vi öka möjligheterna till yrkespraktikplatser, vilka skulle ersätta såväl ungdomsplatser som ungdomslag. Yrkespraktikplatserna är ett utomordentligt sätt för ungdomarna att komma närmare den verklighet som arbetsplatserna utgör. Därmed förbereds ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Till sist, herr talman, vill jag här nämna de många problem som de studerande ungdomarna har i dag därför att deras levnadsomkostnader stiger och deras studiemedel inte räcker till. Uppsplittringen på förvärvsarbete och studier samt oron för den egna ekonomin påverkar studieresultaten. Detta har också lett till en snedrekrytering till högskoleutbildningen. I vår ungdomsmotion har vi, herr talman, därför föreslagit en genomgripande förändring av studiefinansieringssystemet. Det system som vi föreslår bör ha följande utgångspunkter, som jag allra sist vill nämna: Utbildning är en investering i framtiden för såväl den enskilde som samhället. Systemet skall stimulera till eftergymnasial utbildning. En allsidig rekrytering till eftergymnasial utbildning skall främjas. Vi skall begränsa de studerandes studieskulder. Studiemedelssystemet skall vara enkelt och lättadministrerat. Barnstöd och bostadsstöd inordnas i samhällets ordinarie bidragssystem. Genom att ge de unga stöd främjar vi också deras framtidstro.

Herr talman! Carl Bildt och Karin Söder utgår från att de givna referaten är riktiga såsom de har förekommit i en del massmedia. De begär sedan att jag skall förklara mina uttalanden. Carl Bildts partiledare sade i morse att två vittnen räcker och att här är det tre gånger två. Han hänvisade till sina juridiska kunskaper. Jag undrar om de hänförs till en annan lag än den nu gällande, en lag som vi en gång haft i Sverige och där det heter: tvägge manna vittnen äro fullt bevis däri de sammanstämma. Men det är faktiskt 35-40 år sedan lagen ändrades och vi fick en fri bevisprövning. Nu kan ett helt kompani komma överens om att säga vissa saker, och det är ändå inte självklart att det skall tas för gott. I det här fallet har ju dessa s.k. oberoende journalister förklarat hur de under tre dagar har försökt sammanstämma sina uppgifter innan de gick till verket. Det föll dem aldrig in att diskutera saken med den som de skulle referera. Det finns en vulgäruppfattning om journalister som säger: ”Kolla inte en uppgift, för då går storyn inte längre att publicera.” Jag har hört att det uttrycket har förekommit på en av redaktionerna. Om jag säger det, innebär det emellertid inget utdömande av det journalistiska arbetet över huvud taget. Statsministern rådde mig att inte gå på middag i det här sällskapet, och det var just personsammansättningen som han fann egendomlig. Just en av de journalister som var närvarande, den som tycks ha varit primus motor innan det här arbetet kom i gång, gjorde för ett år sedan en intervju med mig. För säkerhets skull gjorde vi i utrikesdepartementet en bandupptagning av den. När vi sedan läste utkastet till intervjun var det förfärligt, och jag sade: ”Det här kan omöjligt tryckas, men du får den ordagranna upptagningen. Du få återge allting ordagrant som här står — inte det hela, men de utdrag som du finner lämpliga. Men du får hålla dig till vad som har blivit sagt.” Det gick inte. Det publicerades i stället ett egendomligt referat, som ledde till en av de s.k. affärerna, som de heter. Låt mig göra klart, att inga uppgifter har kontrollerats i detta sammanhang. En del journalister säger att de har gjort det, men allt visar att det är osant. En journalist ringde på fredagen till utrikesdepartementet och sade att han ville ha en kommentar till ÖB:s den dagen avgivna rapport om de senaste ubåtskränkningarna och fick beskedet från UD att det är försvarsministern som lämnar den kommentaren. Detta ansåg han vara tillräckligt för att kontrollera att han kunde publicera vad han trodde hade förekommit vid detta middagssamtal. Ett par andra journalister har ringt och klagat över att den bättre relation som de menade skulle skapas genom att de fick särskilda förmåner inte har lett till något resultat. De fick beskedet att vi även i fortsättningen kommer att följa den tekniken att vad vi säger står vi för, och det får tryckas, men det förutsätter också att uppgifterna kontrolleras. Kravet på kontroll av uppgifter är inte hävt därför att vi är beredda att gå med på att de uppgifter vi lämnar får tryckas. Vad som diskuteras i andra utrikesdepartement är säkerligen inte skvallerkrönikor. Det är Sveriges utrikespolitik, sådan den framträder genom de deklarationer som avges här i riksdagen och som kommenteras av kammarens ledamöter. Det är våra ställningstaganden i Förenta nationerna och andra fora. Det är vad vi gör och säger i kontakter med enskilda andra länder. Därför tror jag i och för sig inte att den tvist som nu har uppstått som sådan kommer att föranleda några höjda ögonbryn i andra utrikesdepartement. Vad man däremot kommer att observera är att de borgerliga partierna nu är beredda att slå en spricka mellan dessa partier och socialdemokratin. Det är inte vi som har sökt den striden. Vi kommer att fortsätta att föra en utrikespolitik som präglas mer av fasthet, sans och måtta samt konsekvens än av karska uttalanden. Det tror vi också bättre svarar mot vad svenska folket vill ha när det gäller svensk utrikespolitik.

Herr talman! Det handlar inte, herr utrikesminister, bara om några ord som är fällda sent en kväll under en middagskonversation. Under en sådan kan förvisso ibland åtskilligt sägas, och man kan skämta och umgås på ett sätt som det är rimligt och riktigt att politiker och journalister kan göra också när man diskuterar seriösa ämnen. Det handlar om en serie av uttalanden som, enligt statsministerns ord, tillsammans markerar en helt annan säkerhetspolitisk linje än den regeringen företräder. Jag har ingen anledning att kommentera det som utrikesministern ägnade huvuddelen av sin replik, nämligen hans personliga vendetta mot en rad journalister som deltog i middagen. Jag konstaterar bara att det på den sidan står fem eller sex journalister från olika media som konkurrerar med varandra. Dessa fem eller sex journalister utgör de facto det bästa detta lands ledande media förmår på de områden där utrikesministern är regeringens företrädare. De har inget att vinna på denna sak. På den andra sidan står en person som — om dessa fem eller sex journalister har rätt — enligt statsministerns egna ord vore politisk död. I ett sådant läge har journalisterna entydigt trovärdigheten på sin sida. Låt mig, för klarhets vinnande, upprepa den fråga som jag ställde till utrikesministern. Han besvarade den inte tidigare, men har fortfarande möjlighet att göra det. Delar utrikesministern statsministerns uppfattning att de uttalanden som i olika media tillskrivits utrikesministern innebär en helt annan säkerhetspolitisk linje än den som regeringen företräder? Det räcker med ett ja eller ett nej, men det räcker inte med tystnad. Ingen har anledning att vara glad över det som har hänt här i dag. Utrikesministern åtnjuter icke längre förtroende i breda kretsar. Försvarsministern meddelar att han ämnar avgå, och statsministern river förbittrad alla broar. Vi borde alla, oavsett parti, vara förtjänta av något bättre.

Herr talman! Jag vill gärna än en gång slå fast: Centern har icke ändrat sin uppfattning när det gäller svensk utrikespolitik en enda millimeter, vare sig i dag eller på senare tid. Vi står kvar på den grund som vi har haft gemensam under mycket långa tider — och vi kommer att stå kvar där. Det som under dagens debatt faktiskt har oroat mig mer än kanske något annat är statsministerns uttalanden, som långt ifrån — fastän de var sagda under ansvar — präglades av sans och måtta. Jag reagerade bl.a. när statsministern sade att han skulle riva broar och när han talade om en ny utrikespolitik. Jag vet inte riktigt vad han menade, om det gällde den socialdemokratiska regeringen eller vad det var fråga om som hade samband med det misstroendevotum som krävts här i dag. Men jag vill för tredje gången säga att vi står fast vid den traditionella svenska utrikespolitiken. Det är den som är bäst för Sverige, och det är den som är bäst för Norden. Vi kommer i alla lägen att hävda denna liksom respekten för den. Vi kan icke vara med om att förändra den svenska
Herr talman! Med anledning av Carl Bildts upprepade fråga vill jag bara helt kort säga att de referat av ett sent kvällssamtal som har förekommit är så otillfredsställande att de inte kan läggas till grund för något påstående. Det är helt självklart att regeringen har en gemensam utrikespolitik. Inga tvivel kan finnas i det avseendet.
Herr talman! Utrikesministern valde att inte svara på min fråga. Han nöjer sig med att säga att de i media refererade uttalandena är felaktiga. Vi känner hans uppfattning på den punkten. Jag ställde frågan till honom därför att den är viktig. Är de åsikter som enligt utrikesministern felaktigt tillskrivs honom av den arten att han delar statsministerns uppfattning, att de tillsammans utgör en helt annan säkerhetspolitisk linje än den regeringen företräder? Utrikesministern har blivit oss svaret skyldig på den frågan. Det tycker jag är beklagligt, och jag tycker också att det är signifikativt. Får jag slutligen säga att om jag vore statsråd och hade hamnat i en situation där regeringens statsminister i alla media förklarade att det var felaktigt av mig att på en middag tala om de ämnen jag hade ansvaret för med de av landets ledande journalister som har till uppgift att bevaka just dessa ämnen, då skulle jag dra den enda möjliga slutsatsen och själv ta det enda möjliga steget. Det tror jag att också nästan alla andra skulle göra — nästan.

Herr talman! Dagens debatt har dominerats av två frågor: dels den utrikespolitiska handläggningen, dels rätten att få och behålla ett meningsfullt arbete. Jag skall, herr talman, uppehålla mig vid den senare frågan. Vi lever sedan en tid mitt uppe i en kraftig högkonjunktur. Vi får också dagligen rapporter om stora svenska exportframgångar. Allt detta är bra och glädjande. Lika stora rubriker ägnas inte åt det faktum att vi trots dessa goda tider har flera hundra tusen människor i vårt land som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde i oktober 1982 stod totalt 257 000 personer eller 5,9 90 av arbetskraften utanför arbetsmarknaden. Två år senare hade siffran stigit till 339 000 personer eller 7,6 26. Denna utveckling är naturligtvis mycket bekymmersam. Man ställer sig frågan: Om vi inte klarar oss bättre i en högkonjunktur, hur skall vi då kunna klara oss när konjunkturen vänder? Det är lätt att förstå den oro och den besvikelse som många känner. En länsarbetsdirektör sade f.ö. i LO-tidningen häromdagen: ”Arbetslösheten är extremt hög för att vara under ett högkonjunkturår. Den borde ligga på hälften.” Under den senaste tiden har också antalet förtidspensionärer ökat på ett oroande sätt. Jag tror att det är viktigt för oss politiker att vi sätter oss in i vad det innebär att stå utan ett eget arbete. Även om de arbetslösa i materiellt hänseende inte ställs utan samhällsstöd, har arbetet ett egenvärde som en väg till social gemenskap. En längre tids arbetslöshet får ofta mycket negativa konsekvenser för dem som drabbas. Tillvaron riskerar att bli mer passiv och isolerad. För ungdomar innebär rätten till arbete en väg in i samhällets sociala gemenskap och i dess produktion. Ungdomars sociala identitet hotas därför på ett särskilt sätt vid arbetslöshet. Herr talman! Vi får aldrig vänja oss vid en hög arbetslöshet som ett normalt inslag i samhällslivet. Ännu mindre får vi vänja oss vid att ungdomar, som har fullgjort sin utbildning, inte får möjlighet att på ett normalt sätt komma in i vuxenlivet genom att börja jobba på en vanlig arbetsplats. Regeringen har i budgetpropositionen framfört ett optimistiskt budskap. Man säger att alla siffror pekar uppåt. Tyvärr gäller det också arbetslöshetssiffrorna. När Olof Palme här tidigare i dag påstod att arbetslösheten minskat, så stämmer inte detta — inte i jämförelse med de sex år som folkpartiet medverkade i regeringen och hade ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Under den perioden var arbetslösheten lägre än under de år socialdemokraterna nu suttit i kanslihuset. Däremot har Palme rätt när han säger att arbetslösheten minskar, om han ställer den i jämförelse med den rekordarbetslöshet som vi hade 1983. Från de höga talen minskar nu arbetslöshetssiffrorna, och det är bra. Men det är ändå alltför litet. En annan iakttagelse som det finns anledning att påminna om är att när regeringen berömmer sig av ökningen i industrisysselsättning, så säger man i budgetpropositionen: ”Antalet lediganmälda platser till arbetsförmedlingen är nu ungefär lika stort som under uppsvinget åren 1979-1980.” Ungdomsarbetslösheten är inget tillfälligt problem, som enbart kan förklaras av konjunkturläget. Ungdomsarbetslösheten är av hävd nästan alltid större än den genomsnittliga arbetslösheten. Delvis kan det förklaras av att det finns en i och för sig naturlig önskan att pröva olika jobb och en därmed sammanhängande sökperiod, som innebär att man är arbetslös mellan två olika arbeten. Men hur man än mäter så har ungdomarna under senare år fått allt svårare att komma in på arbetsmarknaden, eller om man så vill: det har blivit svårare att få det första jobbet. Det finns också en tendens till ett nära samband mellan ungdomsarbetslöshet och kostnader för att anställa en ung person. Ungdomslönerna har successivt närmat sig lönenivån för andra löntagare, vilket medfört att en mängd jobb som förut var ”första jobb” helt enkelt har försvunnit. Springpojksjobbet finns inte längre. Det har för ungdomarnas del blivit en krympande arbetsmarknad. Jag tror, herr talman, att det finns anledning att pröva nya och delvis okonventionella metoder. Regeringen borde engagera sig i att förmå arbetsmarknadens parter att uppnå ett särskilt ungdomsavtal. Vidare bör man överväga ett system som innebär att företagens kostnader för att anställa ungdomar snabbt kommer i bättre överensstämmelse med ungdomars erfarenhet och yrkeskunskap. En möjlighet är att sänka arbetsgivaravgifterna. Skolöverstyrelsens utvärdering av lärlingsutbildningen visar att denna tillhör de mest framgångsrika metoderna att förmedla yrkesutbildning. Hela 95 96 av de elever som fullföljer sin lärlingsutbildning har fått fast anställning efter utbildningen. Få, om ens någon, av gymnasieskolans yrkesinriktade linjer kan uppvisa så goda siffror. Därför är det beklagligt att regeringen i så liten utsträckning arbetar för att denna form av utbildning stimuleras och ökas. Lärlingsutbildningen behandlas tvärtom mycket njuggt av regeringen. Medan antalet lärlingsplatser ökade under den förra regeringen, har det blivit allt svårare att få nya inrättade lärlingsplatser. Antalet lärlingsplatser tenderar att minska, och detta tar regeringsföreträdare ofta som ett argument mot en ökad lärlingsutbildning. Det visar en stor brist på förmåga att angripa det allvarliga problem som ungdomsarbetslösheten är. Därför upprepar vi från folkpartiets sida kravet: Återinför färdigutbildningen inom lärlingsutbildningen, och låt det ske med statsbidrag. I opposition talade socialdemokraterna om hur man snabbt skulle förbättra läget på arbetsmarknaden. Därför är det intressant att se hur det ser ut, när det mesta av mandatperioden har gått till ända. Två teser var ju genomgående i det socialdemokratiska valbudskapet 1982: Byggandet skulle öka, den offentliga sektorn skulle snabbt växa. Bägge dessa saker skulle gynna tillgången på arbete, och det skulle bli, som man uttryckte det, motorn i den svenska ekonomin. Hur det har gått det vet vi nu. Dagens nummer av Byggnadsarbetaren konstaterar: ”Byggkonjunkturen väntas återigen gå ner under första halvåret i år”, och denna nedgång sker från en bottennivå — byggarbetslösheten har slagit nya rekord. Den offentliga sektorn då? Både sakliga och ideologiska skäl talar för att den skulle få växa sig stark, hävdade ju socialdemokraterna före valet. I samma LO-tidning, som jag nyss citerade, alltså av den 6 februari, står det att läsa att det totala antalet ersättningsdagar för arbetslösa har ökat under 1984 med nära 4 26. Den största ökningen av antalet ersatta dagar svarade kommunalarbetarnas A-kassa för med en 25-procentig ökning. Trots den socialdemokratiska propagandan om ökad sysselsättning och flera offentliga arbetsplatser har det blivit rekordarbetslöshet inom byggsektorn och Kommunalarbetareförbundet. I en svår arbetsmarknad med stor arbetslöshet får de handikappade det särskilt svårt. Att vara handikappad är ju ingen speciell egenskap. Handikappade finns i alla grupper i samhället, och deras livssituation växlar på samma sätt som alla andra människors. I genomsnitt har dock handikappade sämre bostäder, lägre utbildning och sämre ekonomi än andra. Ofta saknar de arbete, och deras möjlighet att delta i kulturlivet, liksom i det politiska livet och föreningslivet, är klart sämre. Många handikappade tillhör ”det glömda Sverige”. Därför vill vi från folkpartiets sida till årets riksdag aktualisera några förslag till förbättringar av de handikappades situation. Svårigheterna att bereda psykiskt utvecklingsstörda arbete är större än beträffande någon annan grupp. För snart två och ett halvt år sedan avlämnade den statliga bilstödskommittén sitt eniga betänkande. Där föreslogs ett samordnat och enhetligt system med förenklingar och förbättringar. Dessutom skulle det vidgas till att gälla fler handikappade än i dag. Bilstödskommitténs betänkande har remissbehandlats och fått stöd av många instanser när det gäller de grundläggande principerna. Riksdagen har flera gånger varit enig om uttalanden som gått ut på att det bör läggas fram ett nytt förslag till bilstöd för handikappade. Dessutom har riksdagen upprepat att det är bråttom. Den senaste gången detta skedde var i slutet av november 1984. Då förutsatte riksdagen att regeringen snabbt skulle lägga fram ett förslag om en förbättring av bilstödet till handikappade. Trots denna klara beställning nonchalerade regeringen ånyo riksdagen, en nonchalans som slår hårt mot de handikappade. Regeringen, som ofta talar om sin omsorg om handikappade, smiter undan sitt ansvar genom att lappa på ett bidragssystem som har stora brister och som utelämnar stora grupper handikappade. Jag har medverkat till en motion som går ut på, att då regeringen inte tar sitt ansvar när det gäller att lägga fram förslag till reformering av de handikappades bilstöd, måste riksdagen ta saken i egna händer. Jag menar att regeringens senfärdighet inte får hindra riksdagen att handla, och därför hoppas jag att det kan bli ett positivt resultat i samband med motionsbehandlingen. Trots de problem som är förknippade med ansträngningarna att upprätthålla full sysselsättning, får vi inte pruta när det gäller målet. Grunden för den fulla sysselsättningen ligger i det enskilda näringslivets vitalitet och konkurrensförmåga inom en socialt styrd marknadsekonomi. Det är angeläget att skapa ett sådant näringsvänligt klimat att framtidstron och företagandet stimuleras. Hitintills har de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i alltför hög grad inriktats på den offentliga sektorn, samtidigt som vi vet att expansionen inte längre kan fortsätta inom denna sektor. Därför måste det till en samlad och långsiktig politik, som underlättar för de arbetssökande att komma in på andra områden än det offentliga. Regeringen tycks i dag sakna en långsiktig strategi. Inte minst mot bakgrund av de problem som väntar oss när konjunkturen vänder är det nödvändigt med en sådan strategi. Det finns alltså mycket starka skäl att lägga ned stor energi för att forma en politik som håller arbetslösheten borta. Jag tycker att det är uppenbart att regeringen har missat möjligheterna att föra en sådan positiv politik.

Herr talman! Jag träffar ofta och talar ofta med unga människor i vårt land. Jag gör det dels i egenskap av riksdagsledamot, dels som ordförande i SSU. De har väldigt mycket att berätta och säga mig, om hur de ser på sin situation, på framtiden och på Sverige. De påverkar mig ofta väldigt starkt och ger mig en bild av vilka frågor som politiker måste ta på allvar — inte bara inför valrörelsen, utan i hela den politiska framtidsdebatten. Det är också en väg för oss att verkligen ta ungdomsåret på allvar. Det finns i många av samtalen ett genomgående tema som skrämmer mig: Det är rädslan för framtiden. Där finns bl.a. oron för freden. Har freden en chans? ”Jag är 15 år och borde ha hela livet framför mig. Men har jag egentligen någon framtid?” Så skrev en ung flicka som deltog i en uppsatstävling anordnad av Arbetarrörelsens fredsforum. Och det är inte konstigt om hon och hennes kamrater är rädda och oroliga. Det är inte konstigt om de tycker att världen är galen. De är uppvuxna med våldet och kriget i vardagsrummet genom TV-rutan. De lever med vetskapen om att supermakterna kan förgöra världen många gånger om. De är unga i en tid då 12 milj.kr. i minuten används till militära rustningar — under samma tid dör 30 barn i u-länderna genom bristsjukdomar, undernäring o. d. Många människor orkar inte med det här. De väljer att blunda. Andra tolkar barns och ungdomars fredslängtan på samma sätt som Gösta Bohman. Han kallar barns fredsteckningar för kommunistpropaganda och ropar på censur. Men ändå är fredsengagemanget oerhört starkt hos det svenska folket. Jag märker det i skolor, i SSU-klubbar och på arbetsplatser. Och det engagemanget är mycket viktigt att ta vara på. Det är precis som författaren Bernt Rosengren skrivit: Bara genom att blunda kan vi tro att fred råder och att frihet finns. Bara genom att inte blunda kan vi se till att fred kommer att råda och att frihet kommer att finnas. Det är precis så det är. Det är bara genom ett starkt engagemang för fred och rättvisa som vi kan få en tryggare värld. Därför är det viktigt att Sveriges aktiva internationella engagemang fortsätter, och det är glädjande att se de många initiativ som tagits de senaste åren. Ett annat viktigt område där vi måste ta människors och ungdomars oro på allvar, både i Sverige och genom ett internationellt engagemang, är miljöområdet. I dag läser vi inte bara om Västtysklands miljöproblem i dagstidningarna. I dag kan vi hitta skadade träd i vår egen närmiljö. 20 000 av Sveriges 90 000 sjöar är försurade. Skogen i många av våra län har försurningsskador. En miljon människor lever i dag i områden med påverkat grundvatten. Miljöhotet är också ett hot mot vår hälsa. Nyliberalerna tror att lösningen på miljöproblemen ligger i friare marknadskrafter. Se på England! Där avvisar regeringen tanken på ingripanden mot industrins utsläpp, utsläpp som i hög grad bidrar till försurningen i Sverige och övriga delar av Europa. Man gör det med hänvisning till kostnaderna för engelsk industri. Eller med andra ord: Marknaden förmår inte bära de merkostnader som reningsanläggningar skulle orsaka. Därför får det vara. Och man låter problemet växa. Men vi kan också se något mycket positivt i dag: det breda folkliga engagemanget i miljöfrågorna för att värna våra naturresurser och vår livsmiljö. Många ungdomar arbetar mycket aktivt för miljön. Skall vi rädda vår miljö till våra barn och barnbarn kostar det. Det kostar resurser, pengar och engagemang, och det är vi beredda att betala. Vi har redan många exempel på att miljöproblemen går att lösa. Tidigare förstörda sjöar och åar har restaurerats. Det är t.ex. ganska fantastiskt att vi i dag kan bada och fiska mitt i Stockholm. Vi fortsätter att kontrollera de kemiska ämnena och försöker uppmuntra minskad användning av kemikalier i jordbruket. Vi fortsätter att slå vakt om den svenska allemansrätten. Sverige är fantastiskt — och det skall alla medborgare ha rätten att uppleva i naturen. Miljöproblemen går att lösa, men lösningen ligger inte i friare marknadskrafter, utan i lagstiftning och åtgärder från stat och kommuner. Herr talman! Det är inte bara de s.k. överlevnadsfrågorna — fred och miljö —-som oroar unga människor. Självklart funderar de också över sin personliga framtid. Rädslan för arbetslöshet finns hos många ungdomar. I Västeuropa går i dag 20 miljoner människor utan arbete. En stor del av dem är ungdomar. Arbetslösheten är ett av västvärldens allra största problem i dag. Därför var det av mycket stor betydelse att den socialdemokratiska regeringen lyckades visa att det går att kombinera restaurering av ekonomin med minskad arbetslöshet, att man inte behöver acceptera hård nedskärningspolitik och en omfattande arbetslöshet. Men kampen mot arbetslösheten är inte avslutad. Även om den svenska arbetslösheten är låg i jämförelse med andra länders, och även om den har sjunkit med nästan 30 26 på två år, så är siffran fortfarande för hög för oss. Arbete åt alla fortsätter att vara ett av arbetarrörelsens viktigaste mål. Arbetslösheten är också ett område där vi hittar stora politiska skillnader. De moderata lösningarna är enkla och cyniska samt bygger på samma metoder som man använt i andra konservativt styrda länder. Man vill sänka ungdomslönerna, göra det lättare att avskeda och minska arbetsmarknadspolitiken. Låt oss se vad det senaste förslaget, lönestopp för ungdomar under 20 år, betyder. Innebär det bättre möjligheter för ungdomar att få jobb? Knappast! I Holland, Belgien och Frankrike är ungdomslönerna betydligt lägre än för andra löntagare, men arbetslösheten bland ungdomar är ändå mycket högre. Det är inte i första hand lönen som avgör om arbetsgivarna anställer. Metall och Verkstadsföreningen har ett avtal som möjliggör lokala överenskommelser om lägre löner för ungdomar under upplärningstiden. Men de har nästan inte i något fall utnyttjats av arbetsgivarna. Tvärtom betalar de ofta högre lön än de ordinarie avtalens ingångslöner. Hela 85 26 av eleverna som lämnar gymnasieskolans yrkesinriktade linjer får arbete inom några månader. Det är alltså inte det som är problemet. Varför lägger då moderaterna förslag om lönestopp för 20-åringar, om det inte innebär någon lösning? Jo, det är ytterligare ett exempel på klasspolitiken. Få ungdomar ur de samhällsgrupper som moderaterna värnar om kommer att beröras om lönestoppet blir verklighet. Den moderata politiken drabbar därför ensidigt arbetarklassens barn. Vi tror inte att det gamla klassamhället löser några problem. Vi vill inte söka lösningarna på dagens problem i gårdagens samhälle. Vi tror på en offensiv politik för att få jobb, och vi tror på att prova nya, spännande vägar för att nå fram till målet. Det handlar om god ekonomi, aktiv regionalpolitik, en arbetsmarknadspolitik som bygger på arbetslinjen, och en uppmuntran av alla de lokala initiativ som vi i dag ser omkring oss, speciellt i många socialdemokratiska kommuner. Vi ser i dag hur nya former av småföretagsamhet och arbetskooperativ växer fram. Vi ser att människor lokalt visar stor uppfinningsrikedom för att möta problemen med gemensamma ansträngningar. Där har pessimismen och hopplösheten fått vika för hoppfullhet och framtidstro, och det är speciellt många ungdomar som visar en väldig initiativkraft för att gemensamt lösa problemen. Samma skiljelinjer i svensk politik — mellan dem som vill gå tillbaka till det gamla klassamhället och dem som vill fortsätta en utveckling och förbättring av det svenska samhället — hittar vi även på andra områden. I dagsdebatten hörs ofta de unga konservativa säga att de och inga andra har lösningar på problemen vi ser runt omkring oss. Framtiden tillhör oss, förkunnar de. För att stärka självkänslan ställer de till med de mest makabra politiska möten, där rökridåer och nidporträtt av politiska motståndare blandas med taktfasta rop riktade mot motståndarna. Dessa hatseanser ger inga behagliga historiska associationer. Men det finns också seriösa unga moderater som talar politik. De säger att de står för en utökad frihet. Deras teser är att politiker lägger sig i för mycket, att marknadskrafterna skall släppas mer fria, att vård, omsorg och utbildning bör privatiseras. Så talar den nya individualismens — som borde kallas egoismens — gesäller. Deras ideologi utvecklades under 1700 och 1800-talen. Den misslyckades då, den misslyckas nu. Vad de svenska moderaterna gjort är att först försämra de svenska statsfinanserna katastrofalt. Gösta Bohman lyckades, tillsammans med sina borgerliga kolleger, att öka vår utlandsskuld från 0 till 135 miljarder och vårt budgetunderskott från 4 till 87 miljarder. Det blir kommande generationer som får betala. Sedan man gjort på detta sätt använder man de dåliga statsfinanserna som skäl att skära ned på välfärden. I dag visar socialdemokraterna att det går att sanera ekonomin utan att man behöver rasera välfärden. Men moderaterna kräver likafullt privatiseringar och nedskärningar. Jag tror inte att de som är unga i dag vill ha detta gamla klassamhälle tillbaka. Man vill inte ha ett samhälle där plånboken styr i stället för behoven. Ungdomar vill inte ha ett samhälle — där ojämlikheten växer, — där klyftorna ökar, — där friheten för de många människorna minskar. Vi säger nej till samhället där den kallhamrade egoismen blir ledstjärnan. Vi säger nej till ett samhälle där olika grupper skall ställas mot varandra: gamla mot unga, barnfamiljer mot pensionärer, glesbygdsbor mot storstadsbor. Vi socialdemokrater hävdar friheten som ett centralt värde. Ernst Wigforss talade om jämlikhet i frihet. Precis som på Wigforss tid står socialdemokratin fast vid solidariteten som en grundval för politiken. Alla har rätt till högsta kvalitet i fråga om sjukvård, utbildning, barnoch äldreomsorg osv. Det klarar vi inte om vi inte är beredda att betala vad det kostar och värnar om den offentliga sektorn. Välfärden för de många människorna måste förbli en gemensam angelägenhet. Vi säger också ja till en förnyelse av den offentliga sektorn, ja till förbättringar av den svenska modellen, ja till förbättrad service, ja till mindre krångel och byråkrati, ja till fördjupad demokrati som ger skolelever, patienter, föräldrar till daghemsbarn, boende på servicehem osv. ett större inflytande över den egna livssituationen. Det här är en bra mycket mer spännande framtidsutveckling än privatiseringarna. När det gäller alla de lokala möjligheterna att utveckla den offentliga sektorn, kan vi hitta många spännande exempel på hur man i olika kommuner söker nya lösningar och lokalt anpassade modeller. Herr talman! Det finns en tydlig skiljelinje i svensk politik mellan högern och socialdemokraterna. Moderaterna är på spaning efter tid som flytt, och man söker lösningarna i det gamla klassamhället. Socialdemokraterna vet att vi har många problem som måste lösas: — att värna freden, — att se till att alla som vill får arbete, — att förbättra och förnya den svenska modellen, — att få bukt med byråkratins avarter, — att bli kvitt den skuldbörda de borgerliga regeringarna efterlämnat. Men vi tror på framtiden. Vi tror på människornas förmåga att gemensamt lösa problemen. Och vi visar, på område efter område, var lösningarna finns. Vi vill fortsätta att gå framåt. Det här är inget nytt fenomen. Redan för 2 000 år sedan sade den romerske filosofen Seneca: Det finns två grupper av människor. En går före och uträttar något. En annan kommer efter och kritiserar. Socialdemokraterna kommer att fortsätta att gå före och uträtta något!

Herr talman! Jag har ingen anledning att gå i svaromål när det gäller Anna Lindhs påhopp på s.k. högerkrafter. Men innan Anna Lindh blev alltför exalterad och kom upp i den politiska tunnluften, sade hon en del som behöver kommenteras. Anna Lindhs tes att Sverige är fantastiskt stämmer mycket väl, för det finns så mycket som förenar de politiska partierna i Sverige och i Norden. Men sedan kom Anna Lindh med några underliga påståenden, då hon dömde ut marknadsekonomin. Hon sade, att nu vill det till lagstiftning och åtgärder. Jag gissar att hon menar att det skulle vara mer framgångsrikt när det gäller att nå ett bra resultat med politiken och kanske också skulle minska arbetslösheten. Hon sade att den hade minskat. Fel. Hörde inte Anna Lindh vad jag sade tidigare, nämligen att arbetslösheten är högre nu än under den tid då folkpartiet i sex år satt i regering och hade ansvar för arbetsmarknadspolitiken? Det stämmer alltså inte när Anna Lindh påstår att den är mindre än då — men visst är den mindre än det rekord som socialdemokraterna satte för något år sedan då vi hade Sveriges högsta öppna arbetslöshet. Det sades också att det skulle bli en offensiv politik. Jag vill då fråga: Är verkligen Anna Lindh nöjd när t.ex. de handikappade fortfarande inte har fått ett reformerat bilstöd, något som regeringen har tjuvhållit på i två och ett halvt år, eller när man begränsar lönebidragen för handikappade? Är det offensiv politik för socialdemokratin och SSU? Sedan kom Anna Lindh in på talet om frihet. Det är ett bra ämne att ta upp, och jag gissar att Anna Lindh har tänkt sig en ökad frihet. Jag vill fråga om Anna Lindh tycker att det är rimligt att människor i vårt land i dag får välja politiskt parti. Eller skall vi fortsätta att tvångsansluta människor till en politisk gemenskap som de inte sympatiserar med?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

Herr talman! Den socialdemokratiska partikongressen diskuterade kollektivanslutningen och också andra former för samarbete mellan den fackliga rörelsen och det socialdemokratiska partiet, bl.a. att man i stället skall låta de intresserade själva anmäla sitt inträde. Jag tycker att det är mycket positivt, och jag tror att Elver Jonsson vet att man har diskuterat de frågorna och fattat de besluten på den socialdemokratiska partikongressen. Däremot är jag stark motståndare till förslagen om lagstiftning mot kollektivanslutning. För det första är socialdemokratin av tradition en frihetsrörelse. Vi vet vad föreningsfriheten är värd, och vi är oerhört rädda för att den rätten skall urholkas. För det andra bygger de former för samarbete mellan fackliga organisationer och det socialdemokratiska partiet som kommit fram på att man lokalt avgör vilken modell man vill ha. Vi tror nämligen på människor och deras möjligheter att nyttja sin frihet. Vi tror att människor själva har möjlighet att lokalt bestämma hur de vill ha det. Vi tycker inte att man genom en central lagstiftning på föreningsområdet skall centralt bestämma och reglera allting. När det sedan gäller arbetslösheten påstår Elver Jonsson att den har ökat. Det var 176 000 arbetslösa när den socialdemokratiska regeringen tog över makten. I dag är det ca 125 000 arbetslösa. Min huvudräkning säger mig att det är en minskning. Samtidigt har det varit en ökning med ca två miljoner i övriga Västeuropa — och de har haft den ökningen trots att de också har haft en högkonjunktur. Elver Jonsson säger att man — vilket han också varit inne på tidigare — skall satsa på speciella löner på ungdomsområdet. Jag vill dels mot detta anföra de skäl jag tidigare tog upp, dels fråga Elver Jonsson: Menar Elver Jonsson att man så småningom skall gå över till speciella löner även för andra grupper som har problem på arbetsmarknaden, att man skall gå över till speciella löner för gamla, speciella löner för kvinnor osv.? När det gäller lärlingsutbildningen utnyttjar företagen inte ens de platser som i dag finns. Då är det tveksamt om en utbyggnad av lärlingsutbildningen skulle vara den stora lösningen på ungdomsarbetslösheten. Slutligen några ord när det gäller marknadskrafterna och miljöförstöringen. Jag tror inte att marknadskrafterna av sig själva skapar gränsvärden för utsläppen från industrin. Jag tror inte att marknadskrafterna själva restaurerar redan förstörda sjöar, skogar osv. Därför tror jag att vi är tvungna att ha ytterligare lagstiftning på miljöområdet.

Herr talman! Det är naturligtvis utomordentligt viktigt att det görs insatser på miljöområdet, men det är inget bra exempel på framgångsrik socialdemokratisk politik, eftersom ni många gånger varit negativa både till lagstiftningsinsatser och till konkreta åtgärder. Anna Lindh påstår att det skulle vara så originellt med ett ungdomsavtal. Men det har vi ju för 16-17-åringarna. Vad är det som är principiellt annorlunda med att fundera över om det inte vore rimligt att ha det också för åldersgruppen 18-19-åringar? Vi har anvisat olika möjligheter att komma fram på den vägen. Det är inte så att arbetslösheten är mindre nu än den var tidigare. Ta, Anna Lindh, och jämför de två och ett halvt år som socialdemokraterna haft ansvaret för politiken med de sista två och ett halvt år då vi hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken! Genomsnittet för fjärde kvartalet under de tre sista åren ligger nu kring 3 20. Fjärde kvartalet under det sista av de år då folkpartiet befann sig i regeringsställning var arbetslösheten i genomsnitt 2 Ze. Arbetslösheten för fjärde kvartalet under en treårsperiod är alltså nu 50 90 högre. Det är siffror som talar! Anna Lindh sade: Vi tror på människors frihet — vi tror inte på några centrala diktat. Visserligen är det en ideologisk kullerbytta av en socialist att säga så, men om det vore så väl att man trodde på människors frihet, varför skulle man då tvångsansluta dem till ett parti som de inte sympatiserar med? Vi har diskuterat frågan på vår partikongress, säger Anna Lindh. Vi har diskuterat en annan form! Man har alltså inte diskuterat att ta bort tvångsanslutningen, men att den skulle ske i andra former! Detta är socialdemokratisk frihetspolitik i sin prydno.
Herr talman! Avtalet för 16—-17-åringar är en speciell arbetsmarknadspolitisk insats. Men här föreslås speciella ungdomslöner för 18-19-åringar. Det skulle alltså innebära att man tog bort den fria förhandlingsrätten för en ungdomsgrupp på arbetsmarknaden. Om vi ser på vilka löner man i realiteten har finner vi att ingångslönerna ofta är lägre än övriga löner, men att ytterligare försämra ungdomslönerna med ett specialavtal som tvångsmässigt ger lägre ungdomslöner är jag bestämd motståndare till. Arbetslösheten fördubblades under de sista borgerliga regeringsåren. Det kan inte den här sifferexercisen ändra på. Slutligen till de olika formerna för kollektivanslutning. Det jag redogjorde för var ett förslag på partikongressen om att de intresserade själva skulle anmäla sitt intresse. Jag förstår inte hur Elver Jonsson kan få det till en tvångsmässig anslutning.

Herr talman! Det socialdemokratiska partiet borde söka medlemskap i Sveriges grossistförbund, grossist i skattehöjningar som man är. Vid det här laget, och speciellt efter vad som hittills sagts i den allmänpolitiska debatten, torde det vara allom bekant att skatterna under socialdemokraternas knappt två och ett halvt år vid makten höjts med ungefär 30 miljarder, vilket utslaget på de enskilda hushållen motsvarar ungefär 8 500 kr. 75 skatter har höjts, och påståendet att regeringspartiet är grossist i skattehöjning torde därmed vara väl underbyggt. Uppenbarligen kommer skatterna att bli en av de allra största frågorna i årets valrörelse, vilket kanske inte är så egendomligt mot bakgrund av att det totala skatteuttaget för nästa budgetår väntas bli 222 000 milj.kr., en ökning med 14 000 milj.kr. från innevarande budgetår. Denna kraftiga ökning beror naturligtvis inte enbart på skattehöjningar, utan en del beror på ett breddat skatteunderlag, som i sin tur bl.a. beror på hög inflationstakt. Under 1983 fokuserades mycket av det politiska intresset kring utrikespoli tiken liksom i dag. Jag behöver bara nämna ”Bahraffären”, ”Bildtaffären”, ”Fermaffären” och ”Hesslöaffären” som exempel. De var alla känsliga och negativa för regeringen. Under det gångna året har affärerna mer handlat om skattehändelser, som sannerligen också varit mycket negativa för socialdemokraterna. Det började med Kistneraffären, där det avslöjades att ett dödsbos behållning på 300 milj.kr. inte räckte till för att betala arvsskatt, reavinstskatt och omsättningsskatt. Enda sättet att över huvud få något över var, förutom att tigga regeringen om eftergift, att begära dödsboet i konkurs. Långt innan Kistnerfallet blev aktuellt har vi från moderat håll påtalat hur konfiskatoriska skatter i kombination med orimliga värderingsregler för aktier kan leda till sådana här resultat. Det återstår nu att se om regeringen har kraft nog att ändra en helt vansinnig lagstiftning. I så fall kunde en lämplig början vara ett positivt bemötande i skatteutskottet av de motioner som har väckts i frågan. De senaste veckorna har affären Hjortberg upprört sinnena. Snickaren i Göteborg hade anlitat två entreprenörer och krävs nu på över en kvarts miljon i skatt, som entreprenörerna underlåtit att betala. Snickaren var uppenbarligen i god tro. Den ersättning som han hade betalt till entreprenörerna täckte både moms och socialavgifter, och han hade också kontrollerat att firmorna i fråga var på länsstyrelsen registrerade för moms. Trots detta kräver skattemyndigheterna honom på pengar, och även om han överklagar måste kvartsmiljonen betalas in — något anstånd i väntan på länsrättens utslag medgives ej. Det hela luktar övergrepp lång väg, och t.o.m. en socialdemokratisk tidning uppmanar finansministern att snabbt och bestämt gripa in. Tänk om Kjell-Olof Feldt hade varit lika snabb i vändningarna som i höstas, när han ingrep mot optionsskuldebreven samma dag han uppmärksammades på frågan. Mellan dessa båda uppmärksammade skatteaffärer har det funnits andra, som inte diskuterats så ingående men som likväl är principiellt mycket viktiga och väl värda att belysas för att få rättelse till stånd. I två fall har gåvoskatt uttagits trots att i båda fallen gåvorna gått tillbaka. Något sådant får naturligtvis under inga förhållanden ske, och det hart.o.m. finansministern insett. När frågan diskuterades här i riksdagen i våras, erkände han missförhållandena och bollade över det hela till en sittande utredning. Den beräknas ta ställning 1986, alltså tidigast två år efter det uppdraget erhölls. Hur många gåvotransaktioner skall hinna drabbas under tiden? För att undvika risken att behöva erlägga gåvoskatt för en gåva som aldrig blivit av borde det finnas möjlighet att få förhandsbesked även i värderingsfrågor. Detta går inte f.n. men borde vara lätt att besluta om. Andra skatteinnovationer som blivit floppar och som vi från moderat håll från början intensivt motsatt oss är kassettskatten och omsättningskatten på de svenska aktier som säljs och köps av utlänningar. I båda fallen har skatten givit långt mindre än beräknat och dessutom bidragit till en konkurs i det första fallet och att exportintäkter gått Sveriges näsa förbi i det andra fallet. De rekordmånga och rekordhöga socialdemokratiska skattehöjningarna har omsorgsfullt diskuterats här i kammaren, varför jag inte har någon anledning att här upprepa alla de sakliga argument som vi framfört mot brandskattningen av företag och enskilda. I årets budget har man långt om länge upptäckt att det tydligen inte finns så många ytterligare skattekällor att ösa ur, så skattehöjningen inskränker sig till höjd skatt på reklam och annonser med 1 96. En 1-procentig höjning av annonsskatten låter inte så mycket, men betänker man att skatten höjs från 3 till 4 96, innebär det i själva verket att skatten höjs med 33 26. Vi går emot denna höjning, som är avsedd att finansiera ett ökat presstöd. Genom skattehöjningen försämrar man ekonomin för de tidningar som ej får presstöd och ger till tidningar som redan har detta stöd. En annan skattehöjning, som kallas avgiftsfinansiering, men som i verkligheten är en skattehöjning, är förslaget om avgifter för tullförrättning, vilket skulle tillföra statskassan 50-100 milj.kr. Uppbörd av skatt bör ej erläggas av den skattskyldige. Annars är vi många gånger för avgiftsfinansiering. Den socialdemokratiska högskattepolitikens negativa inverkan på vårt lands ekonomi har tidigare i dag utförligt belysts, varför jag i stället något skall redogöra för hur vi från moderat håll ser på skattepolitiken. Huvudmålet för vår reformpolitik inom skatteområdet är att systematiskt minska skattetrycket. Ett land som Sverige med vårt mycket stora beroende av omvärlden måste på sikt anpassa sitt skattetryck till omvärlden. Vi anser att skattetrycket bör minska med 1 procentenhet årligen i förhållande till bruttonationalprodukten. I så fall skulle vi 1990 ha nått ner till ca 45 90. Före 1977 tilläts inflationen automatiskt öka den statliga inkomstskatten, men den första borgerliga trepartiregeringen satte stopp för detta genom att införa ett inflationsskydd. Sedan 1981 har detta skydd successivt urholkats och uppenbarligen vill socialdemokraterna nu helt avskaffa inflationsskyddet. En varaktig marginalskattereform förutsätter att inflationen inte tillåts höja skattetrycket och därför måste inflationsskyddet återinföras. Glädjande nog är de tre borgerliga partierna ense om detta. Vi är också ense om att marginalskatterna måste sänkas, men här har vi från moderat håll krävt kraftigare tag än mittenpartierna. I vanliga inkomstlägen bör inte marginalskatten överstiga 40 96, och det målet bör kunna nås senast 1988. Marginalskattetaket bör vara högst 70 96. Den kategori skattebetalare som har det svårast i vårt land är utan tvivel barnfamiljerna, och orättvisan är stor för de familjer som är hänvisade att leva på en inkomst. För att skapa rättvisa åt barnfamiljerna måste den beskattningsbara inkomsten reduceras med ett belopp som hjälpligt motsvarar vad barnen i verkligheten kostar. Det är av denna anledning som vi nu ånyo kräver införandet av ett grundavdrag för barn i den kommunala beskattningen. När systemet efter tre år är fullt utbyggt, skulle grundavdraget vara 15 000 kr. för varje hemmavarande barn upp till 18 års ålder. Kommunerna går då självfallet miste om skatteintäkter, men det vill vi kompensera genom att minska det nu gällande grundavdraget med 4 500 kr. Samtidigt skall vi ha klart för oss att den övervägande delen förvärvsarbetande kompenseras för den höjda kommunalskatten genom att vi planmässigt sänker den statliga inkomstskatten. För dem som har så låg inkomst att de inte kan utnyttja grundavdraget för barn fullt ut vill vi lämna en kompensation i form av ”negativ skatt”. Kapitalbeskattningen, dvs. skatten på förmögenhet, arv och gåva, är utomordentligt hög i vårt land och många gånger förödande för företagsamheten. Förmögenhetsskatten, där Sverige ligger högst bland alla OECD länder, slår särskilt hårt eftersom den måste betalas med redan beskattade medel. Särskilt när det gäller förmögenheter som ger låg eller ingen direktavkastning, vilket inte är ovanligt inom den mindre och medelstora företagsamheten, är problemen mycket stora, i all synnerhet som det oftast inte finns realiserbara tillgångar för att betala förmögenhetsskatten. Enligt vår uppfattning är det ett minimikrav att förmögenhetsskatten återförs till den nivå den hade innan socialdemokraterna övertog regeringsmakten. Arvsoch gåvoskatten är progressiv och utomordentligt hög. Den högsta skattesatsen för efterlevande make och barn är i Sverige 70 96, i Danmark 32 Yo och i Norge 25 96, vilket väl säger en del om hur svårt ett generationsskifte är i vårt land. Sverige är utomordentligt beroende av ett effektivt näringsliv, och det är naturligtvis mycket olyckligt att skatteskärpningarna mot näringslivet under den socialdemokratiska regeringstiden hittills varit inte mindre än 16 miljarder kronor. Som ett led i att återställa beskattningen av näringslivet till en mer rimlig nivå föreslår vi att aktiebeskattningen både när det gäller utdelning och när det gäller realisationsvinst återställs till samma nivå som före höjningarna. Omsättningsskatten på aktier bör omedelbart avskaffas. Vid beräkning av förmögenhetsskatt föreslår vi att börsnoterade aktier skall tas upp till 65 96 av marknadsvärdet, detta för att den latenta skatteskulden inte skall ge oss fler ”Kistnerfall”. Forskningsavdraget, som befrämjat utveckling och nyföretagande, bör återinföras. Vi vänder oss också mot att vinstgivande företag tvingas till olönsamma avsättningar där vinstmedel steriliseras i stället för att användas på ett effektivare sätt. Boendet har drabbats hårt av den socialdemokratiska skattehöjarivern, och självfallet är det i första hand den nyligen genomtrumfade fastighetsskatten som bör avskaffas, eftersom den slår blint och strider mot principen om beskattning efter bärkraft. Vi har, när det gäller småhus, under många år krävt avdragsrätt för reparationer, gärna maximerad till ett visst belopp. Därigenom skulle motivet för alla de svarta arbeten som nu förekommer starkt begränsas. Från moderata samlingspartiets sida har vi gjort en verklig kraftansträngning för att få ner skattetrycket. Ett ordentligt tag behövs för att tillvarata de dynamiska effekter som onekligen finns och som frigörs när människor får klart för sig att det lönar sig att arbeta litet mer, att det kan vara motiverat att utveckla eller starta ett eget företag. Flera exempel ute i världen visar hur en sänkt skatt väsentligt bidrar till att sätta fart på ekonomin. Vi har i vår partimotion visat vad våra skattesänkningsförslag kostar rent bokföringsmässigt, men av naturliga skäl har vi inte kunnat ta med de dynamiska effekter som man får på köpet, eftersom de är svåra att kvantifiera. Får vi regeringsansvaret i höst och möjlighet att genomföra stora delar av våra förslag, är jag övertygad om att förutsättningarna är goda för en välståndsökning i vårt land.

Herr talman! I den politiska debatten har de ekonomiska frågorna helt naturligt kommit att inta en framträdande plats. Trots den högkonjunktur som vi haft under 1983 och 1984 har vi ändå stora ekonomiska problem kvar att lösa. Budgetunderskottet har inte minskat i den takt som varit önskvärd, detta trots de många skattehöjningar som socialdemokraterna genomdrivit sedan hösten 1982. Årets budgetförslag visar ett minskat budgetunderskott på ca 8 miljarder. Men det är inte mera än vad som tages in till staten på ett år via de skattehöjningar som beslöts i december månad 1984 och som innebar en höjning av vissa punktskatter och införande av fastighetsskatt. Den åtstramning som är nödvändig för att ekonomin åter skall komma i balans har vi inte sett mycket av från regeringens sida. Det är också med stor oro som vi kan konstatera att regeringen misslyckats med att stoppa inflationen. Regeringens stolta prognos var en inflation på 5 resp. 4 96 under åren 1983 och 1984, men den har i själva verket blivit i det närmaste det dubbla. Ser vi på förhållandena i de länder som är våra svåraste konkurrenter på exportmarknaden är situationen mycket oroande. Tyskland, Japan och USA har en inflation på mellan 2,1 och 4 96. Devalveringseffekten från 1982 håller snart på att försvinna med påföljd att nya svårigheter sannolikt uppstår för vår export. Skall vi skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling för svensk export, då fordras inte bara goda förhoppningar utan också vilja och kraft att verkligen hålla tillbaka inflationen. Inflationen och frågan om sysselsättningen är de två stora problemen. Trots stora ord och starka löften har inte socialdemokraterna orkat minska antalet arbetslösa. Verkligheten blev en annan än den man förutspådde väljarna sommaren 1982. En fråga som mer än någon annan intresserar den enskilde är skattefrågan. Alldeles särskilt har frågan om marginalskattens storlek kommit att inta en central plats i debatten. Den skatteuppgörelse som träffades mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna 1981 och som sedan beslutades av riksdagen på våren 1982 har inneburit att i år, 1985, beräknas 88 6 av alla inkomsttagare få en marginalskatt som är högst 50 96. Ser vi på heltidsarbetande så är siffran 78 26. Därmed kan konstateras att reformen — trots de negativa förändringar som socialdemokraterna genomdrivit i strid mot överenskommelsen — ändå har medfört en betydande skattesänkning. Hade socialdemokraterna respekterat överenskommelsen, så hade målet nåtts: högst 50 Jo marginalskatt för 90 20 av inkomsttagarna resp. högst 50 96 för 80 90 av de helårsarbetande. Centern har hela tiden stått fast vid överenskommelsen och gör detta också i dag. Jag förstår därför inte finansministerns påstående att vi skulle ha brutit överenskommelsen. Det var inte vi som bröt överenskommelsen, det var socialdemokraterna som gjorde det redan på hösten 1982 när man ändrade i överenskommelsen. Hade finansministern behagat att läsa den partimotion i skattefrågor som centern lagt fram, skulle han ha funnit att vi står fast också i dag. Vi har i denna motion föreslagit att utgångspunkten för skatteuttaget för 1986 skall vara en basenhet på 8 100 kr., lika med riksdagsbeslutet 1982. Det innebär en höjning av basenheten med 300 kr. i jämförelse med nu gällande basenhet. Dessutom anser vi att den automatiska indexuppräkningen bör tillämpas, vilket innebär att basenheten på 8 100 kr. skall uppjusteras med hänsyn till den inflation vi haft under tidsperioden september 1984—-augusti 1985. Därmed skulle vi också ha uppnått målet med trepartiöverenskommelsen, nämligen högst 50 26 marginalskatt för 90 76 av inkomsttagarna. Vill socialdemokraterna uppfylla målet och stå fast vid överenskommelsen från 1981, kan man göra det genom att stödja det förslag som vi lagt fram och som verkligen skulle återställa uppgörelsen till det ursprungliga. Även om marginalskattesänkningar är av betydelse och ytterligare justeringar är önskvärda, anser vi att när målet 50 20 marginalskatt i det närmaste är uppnått måste nästa mål vara dels att åstadkomma en bättre kommunal skatteutjämning, dels att begränsa den marginaleffekt som en kombination av höjd lön och sänkta sociala bidrag kan medföra. Centern begär därför i sin partimotion att bidragsreglerna, och särskilt avtrappningsreglerna i bostadsbidragsbestämmelsen, överses med målsättningen att begränsa den negativa effekt som uppstår vid förändringar i inkomstnivå. I dag kan en marginaleffekt på 24 20 uppstå. Vi menar att den i varje fall bör bringas ned till 15 96. Kommunalskatten är för de allra flesta inkomsttagarna den största av direktskatterna. Ända upp till en inkomstnivå på 280 000 kr. är kommunalskatten större än den statliga inkomstskatten. Detta glömmer vi ofta bort. Kritiken riktas enbart på den statliga skatten, trots att denna för inkomster upp till 70 000 är ganska liten. En inkomsttagare med 70 000 kr. inkomst betalar 2 488 kr. i statsskatt och 18 750 i kommunaloch landstingsskatt om man går efter ett medeltal på 30 kr. i kommunalskatt. För inkomsttagarna med 100 000 kr. inkomst är siffrorna 8 378 resp. 27750 i statsoch kommunalskatt. På den kommunala sidan har vi trots en betydande utbyggnad av den kommunala skatteutjämningen — en utökning från 1976 till 1982 från 2,6 miljarder till över 10 miljarder — ändå en betydande skillnad i utdebiteringen. För 1985 är skillnaden nära 9 kr. mellan Danderyds och Åsele kommuner, vilket ju innebär en skillnad på 9 20 i marginalskatt vid helt lika stora inkomster. Nr 74 Centern anser därför det ytterst angeläget att vi får en skatteutjämning för Onsdagen den kommunerna, så att denna stora skillnad kan undvikas eller i varje fall 6 februari 1985 nedbringas till mindre än hälften av den nuvarande. Stora belopp transfereras från stat till kommuner, dels genom specialdesti debatt bidragen utgår på grundval av den verksamhet som finns i resp. kommun. En | kommun med väl utbyggd verksamhet får ett stort bidrag, den fattiga kommunen med begränsad verksamhet får en mindre del av anslaget. Skatteutjämningsbidraget grundar sig på hur förhållandena är i kommunen, bl.a. på befolkningstal, åldersfördelning, avstånd och klimat. Ett mer rättvist system skulle kunna uppnås genom en övergång från de specialdestinerade bidragen till generella via skatteutjämning, samtidigt som kommunerna skulle få vida större möjlighet till självbestämmande. Centern föreslår i sin partimotion en sådan förändring. En av de största inkomstkällorna för staten är mervärdeskatten. Över 50 miljarder inbringar momsen enligt beräkningar under nästa budgetår. Av dessa kommer nära en tredjedel från moms på mat. Det kan vara berättigat att diskutera om detta är riktigt. Under mer än tio år har en del av mervärdeskatten återbetalats, för att sänka priserna på vissa av baslivsmedlen. F.n. sker en återbetalning på ca 3 miljarder, vilka i huvudsak använts för att sänka priset på konsumtionsmjölk. Från moderata samlingspartiet och folkpartiet har krav ställts på ett slopande av denna återbetalning. Även i livsmedelskommitténs utredningsförslag framför majoriteten tanken på en ytterligare minskning av denna återbetalning. Skulle dessa tankegångar vinna stöd i ytterligare kretsar, då skulle, enligt min uppfattning, en orimlig situation uppstå. Konsumtionsmjölken skulle stiga med över 2 kr. till mellan 6 och 7 kr. per liter. Barnfamiljer och låginkomsttagare — som i regel är stora konsumenter — skulle drabbas hårdast. Om ett förslag i denna riktning skulle läggas fram, måste hela frågan om skatt på mat allvarligt prövas. Är det rimligt att de mest nödvändiga livsmedlen skall beläggas med nära 20 9 i skatt? Är det rimligt att inflationen år från år skall höja det belopp — i kronor räknat — som vi betalar i skatt på livsmedel? En differentierad moms har många nackdelar, men sviker riksdagen den syn man haft sedan i början på 1970-talet att via livsmedelssubventionerna ta bort en del av den fördyrande inverkan momsen har på baslivsmedlen, då måste frågan om en differentierad moms på nytt allvarligt diskuteras. En återbetalning av momsen via livsmedelssubventioner är bättre än en differentierad moms, men jag kan inte i längden acceptera en år från år allt högre skatt på de nödvändigaste livsmedlen. Jag kan inte förstå de partier i riksdagen som jämt och ständigt talar om marginalskattesänkningar men samtidigt accepterar att inflationen automatiskt höjer skatten på livsmedlen. Ja, dessa partier föreslår dessutom att på sikt denna skatt skärps ytterligare med 3 miljarder genom att nuvarande Strävan efter skattesänkningar är vällovlig, och vi kan aldrig acceptera — Nr 74 socialdemokraternas skattehöjningspolitik, men en skattesänkning skall icke Onsdagen den betalas genom högre skatt på mat eller genom högre kommunalskatter. Att, 6 februari 1985 som moderaterna föreslår, sänka grundavdraget vid den kommunala beskattningen från 7 500 till 3 000 kr. är en direkt övervältring av skatten för de Allmänpolitisk lägre inkomsttagarna, en skattehöjning på 1 350 kr. för alla som har över — depatt 7 500 kr. i taxerad inkomst. Skattefrågan är och förblir en av de mest omdiskuterade frågorna. Centern kommer som hittills att vara angelägen om att skatteuttaget skall fördelas så rättvist som möjligt. En ytterligare marginalskattesänkning är önskvärd, men allra mest angeläget är en bättre kommunal skatteutjämning och en översyn av bidragsreglerna, så att även exempelvis de som har bostadsbidrag vid en inkomstökning inte skall behöva drabbas av en orimlig marginaleffekt utan känna att en inkomstökning verkligen lönar sig. Vi är beredda att pröva nya regler för inkomstbeskattningen, och ett led i denna strävan var kravet att få förutsättningarna för ett utgiftsskattesystem prövade.